Fru talman! Jag hade inte tänkt gå in i den här debatten, men jag tycker att man måste ge ett något vidare perspektiv åt diskussionen om samhällsinformationen än det som hittills givits här. Det rör sig ändå om att man nu med ett streck stryker ut en organisation som levt ett hederligt och nyttigt liv alltsedan den skapades budgetåret 1971/72, och några rosor bör kunna läggas ner vid båren. Min principiella inställning till de här problemen och det som utmärker svensk massmedieideologi är att samhällsinformationen främst skall ske genom partier, genom folkrörelser, genom massmedier som verkar fritt i samhället. Det har garanterats genom vår tryckfrihetsförordning, genom vår regeringsform, som tillerkänner medborgaren både yttrandeoch informationsfrihet och snarast då riktar sig mot staten, som inte där bör ingripa. Och i själva verket är ju namnet på nämnden missvisande. Det är ingen nämnd för samhällsinformation — det är en nämnd för myndighetsinformation. Jag anser att vi i Sverige har iakttagit en återhållsamhet när det gäller en pläderande och styrd myndighetsinformation, som varit nyttig utifrån demokratiska utgångspunkter. Men det är också riktigt att det behövs, vid sidan om den redaktionella informationen, en myndighetsinformation som upprepar budskapen när de inte uppfattas som intressanta utifrån redaktionella utgångspunkter. Jag vill gärna betona att när nu nämnden för samhällsinformation försvinner, så är det inte meningen att all den verksamhet som nämnden bedrivit skall försvinna. Uppgifterna kommer att handläggas på många håll, och jag understryker betydelsen av att man får kvar en samordnande funktion på detta område. Här kommer nu en särskilt tillkallad delegation, med företrädare för staten, landstingen och kommunerna, att vara verksam. Vi har inom utskottet behandlat frågan grundligt. Vi har haft en hearing med företrädare för Landstingsförbundet och Kommunförbundet, och de har betraktat det som mycket viktigt att det blir en fortsättning på verksamheten inom informationsområdet. Vi hade från socialdemokratisk sida reserverat oss, om vi inte haft en skrivning som är riktad till regeringen och som understryker att det är nödvändigt att till den här delegationen knyts kansliresurser som gör att arbetsuppgifterna kan klaras. Denna synpunkt har framförts med all kraft från Kommunförbundets och Landstingsförbundets sida. Jag vill också betona hur nödvändigt det är att samhället, när man går ut och informerar, vänder sig till alla medborgare. Vid annonsering skall man gå ut i alla tidningar. Man får inte diskriminera någon på grund av vederbörandes tidningsval. Det är viktigt att den uppgiften nu bevakas genom presstödsnämnden och att man alltså står fast vid denna viktiga princip. Med detta vill jag yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Fru talman! Att ha 1 96 i informationskostnader är inte mycket, säger Eva Hjelmström.

Det är där dagspressens stora uppgift ligger. Det är också av det skälet som vi i andra sammanhang och i annan ordning utger betydande bidrag. Sedan vill jag bara notera att Olle Svensson naturligtvis står bakom utskottsbetänkandet. Jag har ingenting att invända mot den beskrivning av NSI:s betydelse som han gjorde här. Jag är inte lika gammal som ledamot av NSI:s styrelse som Olle Svensson, men jag vill betyga att NSI har fullgjort en stor uppgift, så stor att nämnden har gjort sig själv överflödig. Det vittnar om att man bedrivit ett effektivt arbete och att man fått de olika statliga myndigheterna och verken att ta sin informationsuppgift på allvar.
Fru talman! Sven-Erik Nordin säger att myndigheterna bör sköta sin information effektivt. Jag förutsätter att myndigheterna så gör utan pekpinnar. Det finns ju också en granskande myndighet på området, som skall se till att myndigheterna fungerar väl och målmedvetet i det här avseendet. Sedan är jag i och för sig överens med Sven-Erik Nordin om att det är massmedierna som i första hand skall svara för attitydpåverkan och kritiskt granska inte minst statliga myndigheter. Men det hindrar inte att också statliga tidskrifter skulle kunna ha engagerande diskussioner exempelvis om den egna verksamheten.

Fru talman! Jag vill till det som Sven-Erik Nordin här sade göra ett litet tillägg. Det är riktigt att NSI gjort en insats på det rådgivande området vilken nu inte behöver fullföljas. De olika myndigheterna har skaffat sig så goda resurser att de kan klara sina informationsuppgifter själva. Jag vill också erinra om att riksdagen 1979 tog ställning till en förändring av nämndens arbete, efter en mycket omfattande remissbehandling av en promemoria. Då framhöll man från statsrådets sida och med instämmande av riksdagen att nämnden kunde ägna större utrymme åt en kvalitativ, övergripande och metodutvecklande verksamhet än tidigare. Man underströk behovet av samordningsinsatser på olika områden. Jag vill gärna understryka att dessa samordningsuppgifter, även om man i besparingssyfte lägger ned nämnden, är lika viktiga i framtiden. Jag är bergsäker på att man måste skapa en organisation för detta även i framtiden. Därför vill jag ändå tro att vi inte genom det här beslutet ser slutet på en samordning på myndighetsinformationens område. Jag räknar med att man i stället får pröva nya metoder — i intimt samatbete med Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Fru talman! Förvisso är det inte sista gången som vi diskuterar den statliga informationsverksamheten. I så måtto tror jag att den här debatten har varit nyttig och vägledande för det fortsatta arbetet, som nu framför allt skall utföras i departementet och i den delegation som skall ta över NSI:s uppgifter — för att nu gå in på det området. Det är dock att notera såsom betydelsefullt att en nedläggning av NSI och ett tillskapande av en delegation, som övertar uppgiften att samordna mellan staten, kommunerna och landstingen vad gäller information, ändå innebär en besparing för staten med 2 milj.kr. Det är ett belopp som man inte skall förakta i dessa tider. Därmed har jag än en gång velat trycka på den betydelse det har att vi ser över den växande floran av statliga informationstidskrifter. Det utges ibland inte bara en tidskrift för varje verk och myndighet, utan det förekommer faktiskt att samma verk eller myndighet ger ut flera tidskrifter. Nog borde det vara motiverat att i statsfinansernas intresse se över de förhållandena.

Fru talman! Föreliggande betänkande behandlar anslagen till de kungliga hovoch slottsstaterna. Det var intressant att läsa bil. 4 till budgetpropositionen, som behandlar dessa anslag. I denna bilaga kan man inte alls i samma utsträckning finna resonemang om besparingar och nedskärningar och olika anslagsalternativ som i så gott som alla andra bilagor. De äskanden som har gjorts har också blivit tillgodosedda. Från vpk har vi skrivit en motion till denna bilaga. Motionen är föranledd av att vi ställde oss några frågor när vi läste bilagan. Den första frågan gällde anslagen till hovstaten. Vi frågade oss där: Är det rimligt med en ökning av 9 Z på denna stat bl.a. med hänvisning till prisstegringar samtidigt som regeringen överallt annars i budgetpropositionen talar om att vi måste finna oss i i stort sett oförändrade inkomster? Vi tycker inte det. Det är visserligen inte fråga om stora penningsummor men desto mera om principer och om trovärdighet. Vi menar då inte att personalen på hovförvaltningen inte skall ha samma rätt till lönehöjningar som andra anställda. Däremot menar vi att det här finns många andra områden att spara in pengar på, och här om någonstans finns det också sparade pengar att använda. Det är också så enligt vad vi har kunnat läsa oss till i bil. 4 att — med de omdisponeringar som gjorts av de olika staterna — faktiskt denna stat har fått färre utgifter. Av detta syns det dock inte ett spår i anslaget i form av nedjusteringar. Jag hade hoppats att utskottet skulle ha kommenterat vår motion och de frågeställningar vi reser i den och bemött oss i sak, om man ansett att vi haft fel. Tyvärr inskränker sig utskottet till att konstatera: ”Enligt utskottets bedömning har samma restriktivitet kännetecknat anslagsprövningen på första huvudtiteln som på övriga huvudtitlar i statsbudgeten.” Ja, ett sådant konstaterande övertygar i varje fall inte mig, och oenigheten består därför. Vi anser att man varit mera generös här än på övriga områden och ger exempel på varför vi anser det. Utskottet anser inte det, tyvärr utan någon som helst motivering eller förklaring med anledning av de frågeställningar vi tagit upp. Samma sak gäller den andra fråga vi väcker i motionen. Vi ifrågasätter kungl. husgerådskammarens anslagsökning med över 10 76 med tanke på att man föregående budgetår hade speciella utgifter i samband med iordningställandet av Drottningholms slott. Vi menar att bortfallet av dessa utgifter borde ha synts i staten i form av en mycket blygsammare anslagsuppräkning. Nu är inte budgetpropositionen särskilt lättläst och lättolkad här, inte ens om man tar fram föregående års och jämför. Utskottets skrivning gör dock inte frågan klarare och lättare att förstå, eftersom utskottet bara kort konstaterar att detta anslag inte innebär någon volymexpansion av den tidigare verksamheten. Men hur kommer det sig då att kostnaderna ökar med över 10 20, trots minskade utgifter? Den frågan har inte utskottet besvarat, trots att den ställs också i motionen. Herr talman! Eftersom utskottet inte på något sätt försökt att på ett sakligt sätt behandla och besvara vår motion, kvarstår naturligtvis kraven i den, och jag ber att få yrka bifall till motionen 1141.

Herr talman! Jag kan hålla med Marie-Ann Johansson om att första huvudtiteln inte är den lättaste att tränga igenom. Det visas kanske allra bäst av den motion som har väckts från vpk-håll. Där förekommer en hel del missförstånd, och det är snarast av barmhärtighet som utskottet har avstått från att närmare gå in på de synpunkter och krav som framförts i motionen. Det har nämligen inte blivit någon minskning av hovstaten som sådan genom att husgerådskammaren har förts över till slottsstaten, utan den har alltid redovisats särskilt. Det är två helt olika saker, så det finns ingen anledning att av det skälet minska hovstaten. Det skulle ett studium av föregående års budgetuppställning lätt ha kunnat övertyga motionärerna om. När man i motionen säger att detta har inneburit att anslaget för lokalkostnader har ökat med 895 000 kr. under slottsstaten, tror man att det endast hänför sig till ökade lokalvårdskostnader för husgerådskammaren. Det är en misstolkning av texten som kanske är något otydlig. I de ökade lokalvårdskostnaderna ingår samtliga kungliga slott. Som framgår av propositionen, har den här frågan handlagts med precis samma utgångspunkt som andra budgettitlar, nämligen att man skulle åstadkomma en minskning av verksamheten med 2 96, i den mån det har varit vettigt och möjligt, och en uppräkning enligt prisoch lönekostnadsprincipen. Det har alltså medfört en uppräkning av hovstaten med 9 90, vilket innebär att den stora personalen har kunnat få lönekompensation liksom andra grupper i samhället. Som också Marie-Ann Johansson sade och som framgår av propositionen är det ingen ökning av den reella verksamheten, varken i husgerådskammaren eller på andra håll.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
Herr talman! Man har ett litet underligt sätt att arbeta, tycker jag, i finansutskottet. Först håller Bo Siegbahn med mig om att detta är en krånglig bilaga att tränga in i, och sedan förklarar han att man av barmhärtighet har avstått från att redan i utskottets betänkande påpeka att vi har missförstått någonting. Jag anser att sådan barmhärtighet skall vi inte syssla med här i kammaren. Det riktiga hade i så fall varit att i sak behandla motionen och påpeka om vi hade missförstått någonting. Men hur vi än tolkar det hela kvarstår faktum att man på den här staten, allt sammantaget, har fått en ökning på 10-11 96, trots att man har mindre kostnader i år än förra året, eftersom det nu inte förekommer några kostnader för flyttningen till Drottningholms slott. Trots eventuella missförstånd tror jag att det finns utrymme för en sänkning av det här anslaget, och jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Som kammaren väl vet har frågan om Guadeloupemedlen behandlats i riksdagen vid ett stort antal tillfällen, närmare bestämt sex gånger. Även historieforskare har ägnat den stor uppmärksamhet. Senast vid 1957 års riksdag tog statsutskottet med anledning av väckta motioner initiativ tillen noggrann utredning av hela frågan. Statsutskottet kom härefter till den uppfattningen, att ingenting hittills framkommit som kunde ändra den ståndpunkt riksdagen 1908 intog, nämligen att ”vad här ovan blivit meddelat synes utskottet till fullo ådagalägga att konung Karl XIV Johans arvingar enligt 1810 års successionsordning äro lagligen berättigade att uppbära ifrågavarande årliga anslag av 300 000 kr.”. Sedan 1957 års riksdag yttrade sig har något väsentligt nytt material inte framkommit, och det är därför inte underligt att finansutskottet i sitt betänkande framhåller att de bakomliggande sakfrågorna ”således är noggrant utredda och utskottet anser inte ytterligare utredningar meningsfulla”. Utskottet har i år liksom senast 1972, 1978 och 1980 enhälligt — jag upprepar enhälligt — avstyrkt motionsyrkanden med begäran om nya utredningar rörande lagligheten i Karl Johans rättigheter till Guadeloupemedlen. Det är mot denna bakgrund man bör se den moderata reservationen. Vi har helt enkelt anslutit oss till den uppfattning och de skrivningar som alla utskottsbehandlingar kommit fram till. Man skulle sålunda ha kunnat förvänta att även i år ett enigt utskottsbetänkande förelegat. Och jag tänker därför inte delta i någon debatt rörande lagligheten av grunderna för det årliga anslaget på 300 000 kr. Nu har emellertid ett nytt moment plötsligt uppträtt. Utskottets majoritet med dess folkpartistiske ordförande i spetsen har diskuterat en helt annan fråga än motionärerna framfört, nämligen om det svarar mot ”nutida betraktelsesätt” att ha ett avtal enligt vilken en vid ett visst tillfälle överlämnad penningsumma skall ge upphov till en ständig betalningsförpliktelse för mottagaren, dvs. om svenska staten fortfarande skall vara skyldig att till konungen årligen betala 300 000 kr. Inom parentes kan kanske sägas att upptagandet av denna fråga med anledning av motionerna är något av goddag-yxskaft. Varken i domslut eller vid andra ställningstaganden av liknande art brukar man ju göra utläggningar 118 om frågor som inte varit föremål för sökandens eller vederbörande parts krav eller önskemål. Man kan naturligtvis spekulera över vad som föranlett majoriteten att i år framföra dessa synpunkter, varigenom tidigare enhälliga ställningstaganden och skrivningar nu i stället blivit en moderat reservation, en reservation som endast avser motiveringen och inte klämmen. Jag kan förstå att det ibland kan kännas frustrerande för en del socialdemokrater att de på grund av partiets självbevarelsedrift förhindras att aktualisera artikel 1 i partiets program om kungadömets avskaffande och republikens införande. Jag har däremot litet svårare att förstå varför mittpartierna frångått tidigare enhälligt intagna ståndpunkter. Vad sedan denna specialaspekt beträffar vill jag för det första säga att det i det svenska samhället i dag finns massor av i kraft varande beslut, donationsbestämmelser o. d. som säkerligen inte i dag skulle komma till stånd, men principen är ju den att man inte annat än om praktiska förhållanden så nödvändiggör ändrar på sådana beslut eller bestämmelser. I detta fall gäller ju dessutom att avtalet är klart och enkelt att tillämpa. För det andra är själva avtalets konstruktion inte alls något konstigt sett med dagens ögon. Vem som helst kan gå in på t.ex. en bank och på ett eller annat sätt placera 1 milj.kr. med löfte om att i princip lyfta en viss ränta på detta belopp för oöverskådlig framtid. Men ingen skulle kanske i dag vara villig att för all framtid placera sina pengar till en fast räntefot på under 4 90. Skulle man dessutom ta hänsyn till penningvärdeförsämringen bara under de 100 år då beloppet 300 000 kr. i stället för tidigare 200 000 riksdaler gällt, har realvärdet av denna ränta sjunkit till en liten procentdel av den som tidigare gällde. Det kan f. ö. nämnas att statsutskottet också berörde möjligheten att kapitalisera den nu utgående räntan. Man kom då fram till slutsatsen att detta för den svenska statskassan ”inte skulle vara att föredraga framför den nuvarande ordningen”. Till slut vill jag säga att denna fråga knappast rör sig om pengar. På ett eller annat sätt skulle säkerligen ändå samma belopp behöva anslås. Mot denna bakgrund är utskottsmajoritetens uttalande att ”Riksdagen kan emellertid inte ensidigt frångå detta avtal” olyckligt, mindre med hänsyn till vad som står i meningen än vad som inte står där. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! Finansutskottets aktuella betänkande i Guadeloupefrågan är ett mycket märkligt aktstycke. Och den till betänkandet fogade reservationen från moderaterna är om möjligt ännu märkligare. Det är på sitt sätt en prestation av ett utskott att i ett betänkande på bara 12 rader få in en sådan mängd sakliga fel, logiska kullerbyttor och missvisande påståenden. Låt oss granska detta unika utskottsdokument rad för rad. Först säger man — och det skall föreställa ett argument — att riksdagen biföll 1815 års proposition om inlösen av statsskulden med hjälp av Guadeloupemedlen. Men det är ju inte alls det saken gäller. Saken gäller huruvida medlen enligt propositionen framställdes som något annat än vad det var och huruvida utrikes statsminister Engeström och andra statsråd visste att de ljög för riksdagen. Frågan gäller också delvis huruvida de rent av fått betalt för att ljuga. Sedan säger utskottet att riksdagen beslutade betala ersättning till kungahuset för att den fick disponera medlen. Men det är inte heller det saken gäller. Frågan gäller ju om sakunderlaget för beslutet var riktigt eller ej. Frågan gäller om beslutet var lagligt eller grundade sig på ett bedrägeri, där riksdagen lurades att betala för något som staten redan ägde och hade kunnat fritt disponera över. Sedan säger sig utskottet ha förståelse för att en sådan överenskommelse somi fallet Guadeloupe kan te sig otidsenlig. Det är ett litet underligt sätt att uttrycka sig. Det är för det första inte otidsenligheten som är problemet utan frågan om laglighet eller icke laglighet. För det andra är det ju alls inget otidsenligt i att högt uppsatta personer i statliga funktioner skor sig på allmänna medel och stjäl statens egendom. Det är tvärtom lika vanligt nu som det var då. Jag behöver bara i förbigående erinra om namnen Idi Amin, Hermann Göring och prins Bernhard av Nederländerna. Korruption och svindel med allmänna medel har i alla historiska epoker varit fullt tidsenliga företeelser. Därpå samlar sig utskottet till den logiska slutsatsen att riksdagen inte kan frångå avtalet, som man säger. Jag kommer till detta med ordet ”avtal” så småningom. Hela denna vändning tycker jag är litet genant. Ett finansutskott måste ju veta att ett avtal i allmänna angelägenheter som är grundat på bedrägeri eller brottsliga handlingar mycket väl kan upphävas. Om jag, för att ta en något grov parallell, stjäl finansutskottets ordförandes bil och sedan säljer samma bil till honom — med försäljningsavtal och allt — vad skulle han då säga? Jag tror inte han skulle avfärda saken med att avtalet var otidsenligt. Jag tror heller inte att han skulle säga att han inte ensidigt kunde häva avtalet. Det vet ju alla att han mycket väl kan i en vanlig rättslig procedur. Och han skulle säkerligen få skadestånd på köpet. Sedan kan man också ifrågasätta om det är riktigt att här använda ordet ”avtal”. Ordet ”avtal” måste såvitt jag har fattat hänföra sig till avtalet mellan de båda länderna Storbritannien och Sverige. Men det är ju inte där som frågan avgjordes huruvida Karl Johan skulle få pengarna eller ej, utan det avgjordes genom ett speciellt beslut som avsåg tolkningen av ett avsnitt i avtalet. Och det är riktigheten av denna tolkning och inte avtalet som sådant som saken gäller. Nu spelar detta ingen reell roll för dagens situation, därför att riksdagen naturligtvis kan ändra avtalet om man så vill och självfallet också kan göra en ändring om det är fråga om ett vanligt enkelt beslut — det har ingen betydelse för själva kärnfrågan. Själva nyckelpunkten i utskottets såväl som reservanternas resonemang är emellertid statsutskottets undersökning 1957. Eftersom denna undersökning inte fann något att anmärka på saken, borde man låta den vara, sägs det. Här måste väl ändå samtliga ledamöter i riksdagens finansutskott tala mot bättre vetande. Det är dock allmänt bekant att forskningar och dokumentariska bevis presenterats som går utöver 1957 års vid det här laget rätt ålderstigna utredning — som f. ö. inte var en utredning i ordets egentliga bemärkelse. Sten Sjöberg har i boken En furstlig svindel redovisat dessa nya resultat, tillstor del en frukt av hans egna forskningar. Vad är då deras innebörd? Man kan kort sammanfatta dem i följande fyra punkter. 1. De brittiska statsarkiven ger otvetydiga belägg för att ör Guadeloupe av England avträddes till svenska staten och inte till Karl Johan. Saken reglerades i ett dokument där formuleringarna otvetydigt speglar detta. I dokumentet gjordes också andra överenskommelser i olika sakfrågor mellan de båda länderna, där exakt samma formuleringar som i fråga om Guadeloupe användes om de båda statsöverhuvudena i deras egenskaper av företrädare för de bägge nationerna. Det förelåg alltså inget undantag i fallet Guadeloupe som gör det på något sätt berättigat att tolka just den delen av avtalet så att det här handlade om någon sorts personlig gåva eller överlåtelse till den svenske monarken som enskild person. 2. Det saknades varje rimligt skäl för den brittiska statsledningen att belöna Karl Johan personligen, vilket varit fallet om han fått detta som gåva. I Storbritanniens politiska ledning var man nämligen ytterst missnöjd med Karl Johans sätt att fullfölja sina alliansförpliktelser mot Storbritannien. 3. Det är dokumentariskt bevisat att utrikes statsministern Engeström och hans rådskolleger gjorde en medveten förfalskning, när de inför Rikets ständer gjorde gällande att ön var Karl Johans personliga egendom. 4. Det är dokumentariskt bevisat att Engeström och hans kolleger av Karl Johans privata kassa mottog mycket stora belopp för att vilseleda riksdagen om det verkliga sakförhållandet. Det finns t.o.m. kvitto på bestickningen. Beloppen är i varje särskilt fall, när det gäller varje enskilt statsråd, exakt kända. Nu vill jag veta: Varför har utskottet inte låtit göra motsvarande undersökning i de svenska och brittiska arkiven? Varför har man inte med ett enda ord berört Sten Sjöbergs forskningar? Varför stannar man i sin beskrivning av frågan vid året 1957, vid en nu nästan 25 år gammal utredning? Herr talman! Guadeloupefrågan är en rättsskandal. Man kan inte låta en sådan ligga. Den måste klaras ut. Vilka är motiven till varför den måste klaras ut? Det främsta är att staten inte skall tiga om och godkänna oförrätter. Man skall inte tillåta olagligt tillägnande av offentliga medel. Rätten i sig kräver respekt, och därför skall sådant korrigeras. Men saken rör också en annan, lika viktig fråga, nämligen det offentliga förtroendet för myndigheterna och rättssystemet. Guadeloupepengarna betalas ut ännu i dag — i det avseendet är de så att säga fullt tidsenliga. De skall betalas så länge någon Bernadotte är statsöverhuvud i Sverige. Det är alltså ingen gammal orätt, som vi kan glömma och begrava. Verkningarna finns nu, och de finns framöver. Vi vet hur det står till med statens och kommunernas affärer. Statliga myndigheter får eftersätta viktiga uppgifter därför att de tvingas spara. Det finns skolor där man nu får dricka vatten i stället för mjölk vid skolmåltiderna. Hur ser det då ut, om man samtidigt vägrar rätta till utbetalningar, vilkas uppenbara grund är ett bedrägeri, ett resultat av mutor och ett olagligt tillägnande av allmänna medel? Det finns en annan, kanske litet bredare aspekt på saken. Det har här i landet börjat sprida sig en upplösning i respekten och förtroendet för vissa rättsliga grundsatser. Människor ser hur nolltaxerare och skatteflyktingar kan fara fram. Då kan risken bli att allt fler får den tanken, att om de stora får fara fram på det sättet, då gör det ingenting om jag själv, i smått, försöker ruffla. Mot den bakgrunden skall man akta sig för att ge näring åt de långt ifrån oberättigade misstankarna att rättssystemet behandlar folk olika på grundval av deras samhällsställning. Slutligen gäller saken också folks förtroende för politiker, denna så ofta debatterade fråga. Misstron mot politiker grundar sig som bekant bl.a. i att de uppfattas som undanglidande och oförmögna till klara ställningstaganden. De slingrar sig och försöker dölja obehagliga ting som inträffar i de samhälleliga etablissemangen eller i högre kretsar. Låt oss därför akta oss för att bidra ytterligare till denna för demokratin skadliga stämning. Låt oss i stället slå vakt om det anseende som finns kvar. Avslutningsvis skall jag något kommentera reservantens anförande. Jag hyser en gammal och välgrundad beundran för Bo Siegbahn och för den oförtröttliga kamp han för här för att beröva juris kandidatexamen dess återstående anseende. Först försöker Bo Siegbahn blanda bort korten genom att tala om att socialdemokraterna har valt den nya formulering som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom på grundval av sin inställning i statsskicksfrågan. Det är ett typiskt exempel på hur man i en rättsfråga försöker blanda bort korten genom att tala om andra saker. Det här har ju ingenting att göra med huruvida statschefen är president eller monark. Saken gäller om ett bedrägeri har begåtts. Har högt uppsatta personer brutit mot samhällets lagar, har de förskingrat eller tillägnat sig allmänna medel? Det är det som saken gäller. Detta skall dömas lika strängt och utredas lika grundligt oavsett vilken formell ställning statschefen har. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga, och då inte bara till Bo Siegbahn utan naturligtvis också till utskottsmajoritetens representanter. Ni hävdar båda att ingenting nytt har framkommit sedan 1957. Hur kan ni hålla fast vid det påståendet? Ni måste ju veta att det har framkommit synnerligen viktiga och komprometterande ting sedan 1957. Jag vill fråga Bo Siegbahn just i hans egenskap av jurist, om det inte stöter hans juridiska tänkande att agera på det sätt som han nu gör. Låt oss anta att det i en lång rad sammanhang vid upprepade tillfällen framkommit kritik eller misstanke om brott och Bo Siegbahn varit allmän åklagare. Han hade då kanske gång efter annan nödgats konstatera att anmälningarna och utredningarna inte var tillräckliga för att väcka åtal. Det fanns inte motiv, och av den anledningen hade han inte heller företagit sig någonting. Men sedan kommer det dokumentariska belägg för att högt uppsatta personer har dels låtit muta sig, dels bedrivit bestickning. Den som bedrev bestickning var vid tillfället åtalbar. Han var då ännu inte statsöverhuvud utan bara tronföljare. Om då någon som allmän åklagare skulle inta attityden att han inte bryr sig om det nya som tillkommit, låtsas som om det inte funnits och säger att ingenting kommit fram sedan 1957, hur skulle då Bo Siegbahn som jurist bedöma ett sådant beteende av en åklagare? Jag tror att Bo Siegbahn, om han är ärlig, skulle hålla med mig om att denna åklagare vore olämplig för sitt värv och att frågan om hans befattning borde överlämnas till justitiekanslern. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de båda motionerna 498 och 1128.

Herr talman! Det märks att ärendet behandlats i finansutskottet och inte i konstitutionsutskottet. Så här kan man ju inte resonera. Vad jag hade kunnat ha en viss förståelse för — och det som majoriteten i utskottet kanske har haft i bakhuvudet, i tankarna, men inte vågat fullfölja — vore om man hade sagt: Det här är fel, det vilar på en bedräglig grundval, detta är inte lagligt, men vi tycker inte att saken har en sådan ekonomisk vikt att vi behöver bekymra oss om några rättsliga procedurer. Det hade jag haft förståelse för, och då tror jag inte heller att vi från vpk hade motionerat, för då hade vi fått fastslaget att själva kärnpunkten är det rättsliga bedrägeriet. Men det säger man ju inte. Arne Gadd försöker nu komma ifrån problemet genom att säga att det är en bokföringsfråga, att visst kan man reglera detta genom att ge kungahuset pengar på något annat sätt. Men det är inte alls det saken handlar om. Det handlar inte heller om att en viss part inte kan försvara sig. Vad det gäller är huruvida själva rättsgrundvalen är felaktig, huruvida ett brott mot samhällets lagar förelåg när avtalet upprättades och huruvida det var ett mutbrott, ett bestickningsbrott. Det handlar om huruvida män ur samhällets högsta kretsar var inblandade i detta eller ej och huruvida detta var orsaken till att de svenska skattebetalarna under så lång tid har fått betala dessa pengar och privatpersoner i en privat släkt har fått njuta gott av dem. Det är vad det handlar om, och det hade rensat luften om man hade kunnat säga detta klart ut: Detta får numera anses vara den vetenskapligt grundade ståndpunkten. Sedan hade vi kanske kunnat undvika utredningsprodecurer i övrigt. Men så länge ni inte gör det måste man insistera på att saken tas upp och klargöres, så att det i något officiellt dokument i framtiden kommer att stå att här begicks olagligheter, mot staten och mot den svenska allmänheten, somicke kan försvaras. Det är detta som måste fastslås, och det är det som nu är uppenbart för alla som vill sätta sig in i saken — i varje fall för dem som bekymrar sig om vad som har hänt efter 1957.

Herr talman! I motion nr 498 till innevarande riksmöte återkommer vi med krav på utredning av de rättsliga grunderna för de s.k. Guadeloupemedlens utbetalande till Sveriges kungahus.

Varför återkommer vi då, bara ett år efter ett nederlag i riksdagen, med denna motion? En del, som är motståndare till vad detta motionsyrkande tar upp, betraktar det som ett flagrant utslag av komplett enfald, men vi har faktiskt ett bestämt syfte. Vi menar — och det har Jörn Svensson utifrån sina utgångspunkter kartlagt i sitt anförande — att detta är en orättfärdigt åtkommen penningsumma, som årligen i över 165 år nu har tilldelats Sveriges kungahus. Detta bygger på felaktiga grunder, ett felaktigt underlag, och avtalet bör alltså med det snaraste upphävas. Herr talman! Finansutskottets yttrande är på en punkt identiskt med fjolårets: Kravet på utredning avstyrks. Men sedan är det slut på likheterna. Utskottet är — som samtliga talare före mig har konstaterat — för första gången inte enigt. Moderaterna har reserverat sig mot den skrivning i betänkandet där utskottsmajoriteten uttalar sin förståelse för att en dylik överenskommelse kan te sig otidsenlig utifrån ett nutida betraktelsesätt men anser att riksdagen inte ensidigt kan frångå detta avtal. Som kammarens ledamöter väl känner till vid det här laget åsyftas ständernas år 1815 fattade beslut om den årliga ersättningen, som i början var 200 000 riksdaler och som utgick till Hans Maj:t Konungen men som efter myntreformens genomförande — år 1873, tror jag det var — räknades om i kronor och då blev 300 000 kr. Av den här beskrivningen i utskottsbetänkandet kan man utläsa att utskottets majoritet hyser sympati för vår uppfattning, att utbetalningen av 'Guadeloupemedlen skulle upphöra — om det inte vore för det avtal som man åberopar. Men, herr talman, vi motionärer hävdar att det inte finns något avtal eftersom ett avtal är en uppgörelse mellan två parter. Jag skall försöka redogöra för hur vi har hamnat på den ståndpunkten att vi inte anser att detta är något avtal. Den enda handling som reglerar de årliga utbetalningarna är den skuldförbindelse av den 9 november 1815 som utfärdades med anledning av riksdagsbeslutet några månader tidigare. Följaktligen är det riksdagsbeslutet som ligger till grund för kungahusets rätt att årligen av staten erhålla 300 000 kr. Guadeloupemedel. Redan år 1943 var historieprofessorn och Karl Johans levnadstecknare, Thorvald T:son Höjer, på det klara med att rättsgrunden till räntan uteslutande bygger på 1815 års riksdagsbeslut. Det beslutet grundade sig i sin tur på Kungl. Maj:ts proposition av den 6 juli 1815, i vilken det felaktigt påstås att ön Guadeloupe var en gåva från den engelske monarken till de svenska kungligheterna. Historieprofessorn Oscar Ahlin, ledamot av högerpartiet — och alltså partikamrat till Bo Siegbahn — och ledamot av partiets förtroenderåd och sitt partis representant i dåvarande konstitutionsutskottet, klargjorde år 1899 i en vetenskaplig polemik om traktatformuleringar att ön Guadeloupe av England överlåtits till kungariket Sverige. Vidare anför utskottet att frågans olika aspekter noggrant utretts tidigare, varför ytterligare utredande i ämnet inte anses meningsfullt. Utskottsmajoriteten avser här den utredning som genom statsutskottets försorg gjordes 1957 av fil. dr Ingel Wadén. Vad har då dr Wadén att säga om rättsgrunden för Guadeloupemedlen? Ja, han ger inte något entydigt svar på den frågan. Däremot erinrar han på flera ställen i sin utredning om den tvistiga rättsgrunden för, som han säger, kronprins Karl Johans anspråk på Guadeloupemedlen samt det oklara läget i juridiskt och formellt avseende. Herr talman! En del av de händelser som föregick beslutet om kungaräntans införande har vi refererat i vår motion, och jag skall inte förlänga anförandet med att upprepa motionstexten. Dessutom har Jörn Svensson exemplifierat många av de sakförhållanden som förelåg och som föregick detta riksdagsbeslut år 1815. Men jag kan ändå inte underlåta, herr talman, att nämna en liten detalj i förspelet till räntan. I sin argumentering för att ör Guadeloupe var att betrakta som en gåva till kungahuset i Sverige hävdade kronprins Karl Johan bl.a. att det skulle vara ett sätt att kompensera honom för de förluster i besittningar och avkastning som han fick vidkännas när han kallades att bli Sveriges tronföljare. Detsstora flertalet av ständerna visste inte att den förre franske marskalken av Napoleon fått en miljon francs som ersättning för att han som svensk tronföljare måste avstå från sina franska förläningar. Ständerna visste inte heller att avkastningen av kronprinsens övriga gods och egendomar i Frankrike och i Hannover högt räknat uppgick till 100 000 riksdaler årligen, eller ungefär den summa som han uppbar som svensk kronprins. Ur den utredning av dr Wadén av år 1957, som till alla delar utredde detta ärende, ber jag än en gång att få ta ett citat. Wadén säger ”att det inom statsrådet från början rått delade meningar om ön skulle betraktas som svenska statens eller kungahusets egendom. Dock synes kronprinsen Karl Johan ha förmått de tveksamma att biträda uppfattningen att Guadeloupe-medlen tillhörde kungahuset.” Om metoderna och hur det gick till har Jörn Svensson talat. Jag skall inte heller i det avseendet förlänga debatten med upprepningar. Herr talman! De utredningar som gjorts i ärendet har inte kunnat leda i bevis att kungahuset har laglig rätt till de s.k. Guadeloupemedlen. Det är möjligt att dagens debatt och finansutskottets betänkande kommer till kungahusets kännedom och i bästa fall leder till en frivillig överenskommelse, så att denna otidsenliga och, som vi anser, orättfärdiga årliga utbetalning av de s.k. Guadeloupemedlen till Hans Maj:t Konungen upphör. Det sista som jag sagt är naturligtvis bara fromma förhoppningar. Som realister måste vi begära att få den rättsliga grunden klarlagd. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motion 498 med hemställan om en utredning som undersöker kungahusets lagliga rätt till det årliga anslaget på 300 000 kr., de s.k. Guadeloupemedlen.

Herr talman! Finansutskottet har i sitt betänkande 1980/81:21 behandlat två motioner, för vilka jag har ansvaret, och jag vill gärna knyta några kommentarer till utskottets skrivning i dessa stycken. Den ena motionen gäller det oefterrättliga förhållandet att sjuklönen för personal, anställd vid högskolor och avlönad med forskningsmedel, dras från det ifrågavarande forskningsanslaget, som därigenom förbrukas, medan den från försäkringskassan återgående strömmen av försäkringspengar alls inte återgår till forskningsanslaget utan i stället hamnar hos statsverket under den ospecifika inkomsttiteln Pensionsmedel. Detta har motionärer ur skilda riksdagspartier upprepade gånger, och senast nu i en gemensam moderatsocialdemokratisk-centerpartistisk motion, med förankring i riksbankens jubileumsfond, fäst uppmärksamheten på. Vi är tacksamma för att finansutskottet denna gång givit saken en rejäl behandling och att man inte längre nöjt sig med registrera av budgetdepartementet redovisade tekniska svårigheter utan uttalat att frågan nu skall utredas ”med förtur” och därefter föreläggas riksdagen, så som denna redan flera gånger begärt. Jag har förståelse för att budgetdepartementet på senare år varit mycket arbetstyngt, men jag vet att den tidigare statssekreteraren i detta departement — nu i ekonomidepartementet — ägnat tid och intresse åt frågan och kanske kan ge ett handtag. Om icke, så finns det ju nu en f. d. chef för riksförsäkringsverket, som kanske kan beredas en ändamålsenlig sysselsättning på sina lediga stunder. Den andra motionen, för vilken jag ensam bär ansvaret, har gällt formerna för finansiering av statens utgifter — eller, om man så vill, med en anknytning bakåt i tiden, principerna för denna finansiering. Utskottet har behandlat denna motion på ett mycket grundligt och utförligt sätt, för vilket jag som amatör på området måste känna stor tacksamhet. Jag har lärt mig åtskilligt, inte minst av den historiska redogörelsen för de skiftande uppfattningarna om balanseringen av driftoch kapitalbudgetarna. Speciellt har jag fäst mig vid hänvisningen till Dag Hammarskjölds PM angående principerna för budgetens balansering, som finns i 1946 års statsverksproposition. Jag har därför ägnat gårdagskvällen åt att försöka läsa in den promemorian, som på sitt sätt, med sin klara analys av problemen och sina raka svar på frågorna, kanske kan betecknas som ett finanspolitiskt ”vägmärke”. Nu kan det tyckas — och det tycker uppenbarligen finansutskottet — att det har runnit mycket vatten under broarna på de 35 år som förflutit sedan dess, och det har det onekligen. Men när man i slutet av historieskrivningen säger om den budgetreform som beslöts i november 1977, att den ”utgjorde ett stadfästande av den faktiska utvecklingen” och därför var ”logisk”, så daterar den sig dock till en tidpunkt då den totala statsskulden vid föregående budgetårs slut var 82 miljarder, varav 5 miljarder var skulder i utlandet. Men när utskottet nu skriver var motsvarande siffra 192 miljarder, varav 32 i utlandet . Båda dessa tal är uppenbarligen väsentligt högre i dag. Det är i detta sammanhang tänkvärt att när Dag Hammarskjöld förde sitt resonemang bl.a. om verkningarna av underskottsbudgetering, tedde sig den i dag aktuella situationen så främmande, att han avsiktligt endast räknade med inhemska lån, en låneform som man i dag förefaller att ta mycket lätt på — det gjorde inte Dag Hammarskjöld — därför att vi ju, som det sägs, bara lånar av oss själva. Dag Hammarskjöld framhöll vidare i inledningen av sin PM att om ”konsumtionen och investeringsverksamheten tillsammans överskrider vad produktionsförmågan ger möjligheter till, betyder detta antingen att man förbrukar tidigare bildat kapital eller att man skuldsätter sig i förhållande till utlandet; i båda fallen tvingas man förr eller senare att rätta munnen efter matsäcken”. När man, som jag också nämnt i min motion, övergav kravet på årlig budgetbalans till förmån för budgetens användning som konjunkturpolitiskt instrument, så drog man på sig vissa risker: det gällde — jag citerar Dag Hammarskjöld — att ”hålla underbalanseringen inom sådana gränser, att en senare överbalansering i syfte att återställa förmögenhetsläget icke skulle bli övermäktig”. Hur sant detta påpekande var har utvecklingen senare visat: Det har inte gått politiskt och psykologiskt att överbalansera i erforderlig utsträckning. Hammarskjöld framhöll i det sammanhanget också att ”lånefinansieringen minskar trycket vid behovsprövningen”. För egen del har jag i min motion framhållit att ”det kan hända att angelägenheten av vissa åtgärder, som är av den arten att de bör lånefinansieras, i ett sådant perspektiv kan bedömas som så tveksam att man hellre bör avstå från dem”. På det sluttande plan där vi sedan några år befinner oss — men krampaktigt i alla fall försöker hålla oss kvar — tror jag att det skulle vara psykologiskt betydelsefullt, om man kunde föreskriva finansieringsformen för åtminstone vissa typer av statsutgifter. Det har styrkt mig ofantligt att jag hos Dag Hammarskjöld i klartext återfunnit en liknande tankegång som den jag givit uttryck åt i min motion, nämligen att lån i princip bör få utnyttjas för lönsamma investeringar men inte för förbrukningsändamål. Jag ber åter att få citera ur hans promemoria: ”I praktiken vore det därför önskvärt att vid tillämpning av de diskuterade nya principerna en gång för alla fastslå vilka konkreta investeringar som reguljärt kunna få lånefinansieras. —-—-— Förekomsten av en statlig nettoräntebörda innebär, att de enskildas inkomster delvis belastas av skatter för tillgodoseende av statsutgifter, som icke avser löpande gemensamma behov utan räntebetalningar, betingade av tidigare statsutgifter för då aktuella ändamål. —---” ”Huvudinvändningen mot en även nationalekonomiskt irräntabel ökning av statsskulden grundar sig, som det sagda visar”, säger Hammarskjöld, ”på att en generation skattebetalare belastas med utgifter för ändamål, som icke på något sätt är i deras intresse”. Han tillägger att ”skattesystemets elasticitet är så begränsad att en fullständig anpassning av skatterna efter räntebördans utveckling inte kan anses möjlig om skatterna redan av andra skäl ligger på en relativt hög nivå”. Var och en av dessa satser har en profetisk klang, och ändå hade författaren bara den inhemska skuldsättningen — och, om jag inte bedrar mig, i en lågränteperiod — i tankarna.

Jag har, herr talman, tillåtit mig att citera litet fylligare ur det dokument som finansutskottet åberopat, därför att jag inte tycker att detta historiska dokument bara kan ställas tillbaka på hyllan såsom föråldrat och ovidkommande. Där som eljest i Hammarskjölds författarskap spårar man i stället en visionär kraft på klar, intellektuell grund. Vad som bekymrat mig — och många andra — är inte minst det förhållandet att ”skatter belastar den generation som f.n. åtnjuter skattepliktiga inkomster, lån belastar, desto mera ju längre tid lånen löper över, huvudsakligen kommande generationer”. Det talas i dagarna mycket om ”fördelningspolitik” och ”fördelningspolitiska profiler”. Även finansieringssidan har en fördelningsaspekt. Det finns en fördelningspolitik på tvären och en på längden. Den förra talar man mycket om, för den senare blundar man. Ansvaret för den kan inte utkrävas. Dagens revisorer kommer redan att ha beviljat ansvarsfrihet även om historiens revisorer kanske blir av annan mening. Av rädsla för att betunga dagens väljare med de drastiska inskränkningar i konsumtionen som skulle krävas för att hjälpligt balansera budgeten vältrar man över en ökande skuldbörda på nästa generation. Det har länge funnits en inflationsfilosofi, som går ut på att man skall köpå i dag för lånade pengar och betala tillbaka i övermorgon med pengar som har hunnit bli flera, men var och en av mindre värde. Även somliga moderna nationalekonomer har anlagt samma betraktelsesätt på våra utlandsskulder. För egen del tror jag på Erik Dahméns sunda konservatism när det gäller att dra på sig skulder, nämligen att skulder är det bästa ting endast för dem som skulder rätt kan bära — och det kan inte alla. Jag känner mig mer i samklang med vad en länge sedan bortgången LO ordförande en gång anförtrodde mig att hans far hade rått honom till när han trädde ut i livet: ”Se till att du alltid har litet pengar bakom ryggen, så att du kan be folk dra åt helvete.” Herr talman! Finansutskottet skriver att min motion andas ”en bristande tilltro till statsmakternas vilja och förmåga att av egen kraft sätta gränser för statsutgifternas stegring och att vid varje tillfälle finna en rimlig avvägning mellan inkomster och utgifter”. Utskottet uttalar med en djupsinnig och dubbelbottnad vändning att det i och för sig kan ha förståelse härför. Men lika litet som kommunernas företrädare vill känna ett statligt betsel i munnen när det gäller den kommunala beskattningsrätten, lika litet vill finansutskottet att riksdagen skall få några grundlagsregler att följa i fråga om principerna för budgetens balansering. Regeringsformen säger att riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Tanken har uppenbarligen varit att skatten skulle förslå till bestridande till utgifterna. Nu finns det två reservutgångar: Dels åligger det riksgäldskontoret att, ”i händelse statsverkets inkomster skulle visa sig otillräckliga för bestridande av dess utgifter, tillhandahålla riksrevisionsverket erforderliga belopp,” vilket man nu sagt sig få allt svårare att göra, dels kan riksbanken trycka fler sedlar, vilket dock inte brukar leda till någon bestående glädje. ”Utskottet”, säger finansutskottet, ”har för sin del tilltro till riksdagens förmåga att fatta beslut som vänder utvecklingen.” Med denna magistrala deklaration avslutar finansutskottet, trots sin förståelse för min bristande tilltro, sin genomgång av min motion. Vi har hittills tyvärr inte upplevt mycket av en vändning av utvecklingen. Möjligen kan man tala om en lätt uppbromsning. Fortfarande gäller om budgetunderskottet att vändningen ”kräver politiska beslut som många av oss inte är beredda att ta”, för att citera en för inte så länge sedan avgången budgetminister. Med detta, herr talman, ber jag att få tacka finansutskottet för dess bidrag till ett tankeutbyte om budgetens finansiering och statsskuldens tillväxt och ber kammaren om tillgift för att jag inte har kunnat underlåta att ingå i svaromål under denna efter-Keynesianska period av sökande efter nya nationalekonomiska trosläror.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden väckte vpk en motion, som har fått numret 1510, som handlar om offentlighetsprincipen och ADB. Den motionen tas, av rätt förståeliga skäl, inte upp i det betänkande vi nu behandlar — till sin huvudlinje hör den väl hemma i den sfär som förvaltas av konstitutionsutskottet. Men det har ju förts en avsevärd och livlig diskussion kring frågan om införande av ADB-system i statsförvaltningen och betydelsen därav för offentlighetsprincipens praktiska levnadsvillkor. Trots alla högtidliga deklarationer om att införande av ADB inte på något sätt skall påverka offentlighetsprincipen, att datorisering inte får användas för att minska offentlighet och insyn när det gäller allmänna handlingar, är verkligheten, såsom många gånger har påpekats, inte minst här i kammaren, en helt annan. Sedan vi senast debatterade den här frågan i kammaren har det publicerats en vetenskaplig utredning i saken av Mats Hedberg. Den har utgivits på juridiska institutionen i Stockholm av arbetsgruppen för ADB. Den heter Offentlighetsprincipen och ADB. Den rekommenderas till läsning av intresserade ledamöter i kammaren. Den är nämligen en ganska förskräckande dokumentation av hur det i praktiken står till på det här området. Den visar att ADB-systemen har byggts upp på ett sätt som icke motsvarar offentlighetsprincipens krav utan som i praktiken leder till ett försvårande av offentlighetsprincipens utövande. Eftersom detta i hög grad är en praktisk fråga och har att göra med upphandlingen och hur man sköter den skulle jag vilja passa på det här tillfället att ställa en fråga till dem inom finansutskottet som svarar för det betänkande vi nu behandlar. Den frågan lyder: Har finansutskottet sig bekant — har utskottet låtit inhämta någon information om eller har finansutskottet självt avlåtit något omdöme om — hur upphandlingen på datorområdet sköts med hänsyn till offentlighetsprincipen? Mycket beror nämligen på vem man engagerar, hur programmakarna och systemmännen agerar och lägger upp systemen. Har man skaffat sig någon bild av detta? Pågår det någon fortlöpande granskning av detta från finansutskottets sida i samband med upphandlingen? Gör man i så fall detta med utgångspunkt från den offentliga debatt som förts om detta allvarliga problem? Detta är min fråga.

Herr talman! Hela den industrialiserade västvärlden befinner sig i en ekonomisk kris. Arbetslöshet, underskott i statsbudgetarna och utlandsbetalningarna, hög inflation, stagnation i ekonomin och hårdare attityder till människor som slås ut ur produktionen är några av kännetecknen för detta. Dessa företeelser gäller även Sverige. Men de går att bekämpa och bemöta om deras grund, det kapitalistiska profitsystemet, angrips. Det gör också helheten av vänsterpartiet kommunisternas förslag, varav förslaget om en omsättningsskatt på aktier utgör en del. Regeringen strävar dock åt helt motsatt håll. Den för en ekonomisk politik som ansluter till de monetariska idéerna som förordar stor arbetslöshet och åtstramning för de vanliga breda massorna, medan allt görs för att lätta bördorna för företag och storkapitalister. Regeringens politiska vilja kan kort karakteriseras som en omvänd Lasse-Maja-ideologi. Han tog från de rika och gav till de fattiga, regeringen gör tvärtom. Detta kan illustreras bl.a. av vad ämnet för debatten nu rör sig om, nämligen frågan om beskattningen av aktier. Borgarregeringen har under sin tid lyckats med att lätta på beskattningen av aktierna. Man har höjt snöret för schablonavdraget vid realisationsvinstbeskattning av aktier, genomfört skattesubventioner för s.k. aktiefondsparande m.m. Samtidigt har regeringen genomfört två momshöjningar, vilket medfört att de breda lagren i samhället har drabbats värst. Från vpk:s sida vill vi gå rakt motsatt väg. Vi anser inte att de privilegierade behöver ha lättnader för att de skall kunna öka sin privata konsumtion, för det är vad regeringens åtgärder hittills har medfört, utan vi vill förstärka den svaga statsbudgeten med att införa en omsättningsskatt på aktier. Vi finner det oacceptabelt att denna, oftast spekulativa, handel skall gå fri från beskattning när all annan försäljning åläggs mervärdeskatt. De argument som utskottet anför anser vi inte vara några sakargument emot en omsättningsskatt på aktier utan ger enbart besked om vilken politisk vilja utskottet ställer sig bakom. I den frågan är borgare och socialdemokrater tydligen överens. Ett införande av en omsättningsskatt på aktier skulle inbringa mellan 1,5 och 2 miljarder kronor med nuvarande omsättning på börsen. Detta skulle vara ett bra stöd till statsbudgeten för att man skall kunna genomföra en del av en planerad utbyggnad av den offentliga sektorn. Till skillnad mot borgarregeringen anser vi att den offentliga sektorn måste byggas ut. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 881.
Herr talman! Så sent som den 11 december förra året debatterade vi här i kammaren vpk:s förslag om att införa en mervärdeskatt på aktier av minst samma storlek som den nuvarande momsen. Det skulle då, inbillade man sig, ge ett tillskott till statskassan på 1,4 miljarder kronor. Under den allmänna motionstiden i år återkom vpk med samma krav med den lilla ändringen att statsinkomsterna skulle bli ytterligare 100 miljoner större, detta på grund av den ökade omsättningen på Stockholms fondbörs. Vi fick just höra Tommy Franzén påstå att detta skulle ge inte mindre än 2 miljarder kronor i ökade statsintäkter. Vpk:s inställning till hela värdepappersfrågan är utmordentligt väl sammanfattad i motionen 881, där det heter: ”Aktier — en typisk rikemansvara— ——.” Det säger ungefär allt. Att spara i aktier är asocialt, och de som gör det är kapitalägare. De hundratusentals aktiespararna — vid det här laget är de nog bortåt en miljon — uppfattar sig säkert inte vare sig som rikemän eller som kapitalägare och knappast heller som privilegierade, vilket Tommy Franzén nyss antydde. Jag är, herr talman, ganska säker på att Tommy Franzén mycket väl begriper att svenskt näringsliv inte kan vara utan en väl fungerande aktiemarknad. Förslaget om att införa moms på handeln med aktier skulle lamslå hela marknaden och vålla svensk företagsamhet mycket stor skada. Några 1,5 eller 2 miljarder i skatteintäkter skulle man förvisso inte få, eftersom handeln skulle förlamas. I ett läge, där fler och fler människor inser att det är nödvändigt att stimulera aktiesparandet för att man skall kunna få ett tillräckligt riskkapital till först och främst industrin, slår vpk in på en rakt motsatt väg och försöker hälla grus i maskineriet. Utifrån vpk:s synsätt med statskapitalism som målsättning behövs det naturligtvis ingen aktiemarknad, och mot den bakgrunden kan det ju vara logiskt att försöka ta död på marknaden i fråga. Som väl är delas vpk:s uppfattning inte av så värst många, och en stor majoritet kommer självfallet nu och i framtiden att slå vakt om den utomordentligt viktiga del av svenskt näringsliv som aktiemarknaden utgör. Herr talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 32.
Herr talman! Jag finner att Knut Wachtmeister i varje fall den här gången tycks vara mera intresserad av att något debattera frågan än vad han var den 11 december. Då inskränkte han sig till några få kommentarer. Knut Wachtmeister och jag kan väl vara överens om — det hoppas jag i varje fall — att vi har helt olika uppfattningar om behovet av aktier. Han säger att det svenska näringslivet behöver ett aktiesparande. Från vår sida menar vi att det inte behöver vara vare sig aktiesparande eller aktiespekulation — alltså en kapitalistisk profitjakt — som ligger till grund för sysselsättning och produktion i det här landet. Att kapitalägarna, vare sig de är stora eller små, inte kan få någonting producerat utan arbetare kan vi vara överens om, men arbetarna kan producera utan kapitalägarna och kapitalisterna, utan den privata profitjakten. Regeringens linje att skrota stora delar av den nödvändiga offentliga sektorn är vi motståndare till. Det är också en av anledningarna till att vi har lagt fram förslaget om att införa en omsättningsskatt på aktier. Om det nu, som Knut Wachtmeister hävdar, skulle bli kaos på börsen med en omsättningsskatt på aktier, innebär det tydligen bara att de som spekulerar i aktier anser att profiten blir för liten och tar till andra vägar. Jag tror naturligtvis inte att vi löser frågan i dess helhet med en omsättningsskatt på aktier. Men det skulle utgöra en del i en förändring av det nu dåligt fungerande systemet. Att den här frågan har ryckts ur sitt sammanhang kan varken Knut Wachtmeister eller jag lastas för.
Herr talman! Tommy Franzén gladde sig åt att jag den här gången var mer benägen att diskutera denna fråga än jag var i höstas. Att jag inte gick in i en längre diskussion då berodde på att vpk i den motion som låg till grund för dess yrkande, bara på två rader talade om att en omsättningsskatt borde införas på handel med aktier och att den borde vara av minst samma storlek som den moms konsumenterna faktiskt får betala på andra varor. Det var alltså en mycket liten del i en motion som vpk väckte med anledning av besparingspropositionen i höstas. Jag hade därför ingen större anledning att diskutera den frågan så mycket då. Jag undrar varför sparande i just aktier anses så fult. Tommy Franzén talar om att det spekuleras på börsen. Det är nog bara ett litet fåtal som sysslar med den hanteringen. Den stora mängden aktiesparare, de hundratusentals småspararna, spekulerar inte på börsen. De använder sitt kapital till att spara iaktier därför att de med visst fog därigenom tror sig kunna skydda sig mot penningvärdets fall. Somliga sparar i form av att ha ett eget hus, och andra sparar i obligationer eller andra värdesaker. Men jag förstår fortfarande inte varför det skall anses så fult att spara i aktier. Men också Tommy Franzén begriper nog att vi i detta land behöver en aktiemarknad som fungerar ordentligt. Det skulle den inte göra om den belades med en omsättningsskatt, särskilt inte om den vore av den storlek som Tommy Franzén talar om.
Herr talman! Jag tycker det finns anledning att göra en viss skillnad — Knut Wachtmeister vill ju inte göra det — mellan de hundratusentals småspararna och de andra som dominerar Stockholmsbörsen och aktiespekulationen. Eftersom Knut Wachtmeister tar upp frågan, vill jag säga att jag anser att det fula ligger i att ett fåtal av storfinansens familjer i detta land genom sina aktieinnehav dels spekulerar, dels bestämmer över människors möjligheter att få sysselsättning. Inte minst profiterar de på andra människors arbete. Jag vet inte om Knut Wachtmeister tycker att detta är något fult, men det anser jag. Låt mig citera vad skatteutskottet skriver under rubriken Frågans tidigare behandling: ”Frågan om införande av en omsättningsskatt på aktier har i olika sammanhang övervägts som ett alternativ till realisationsvinstbeskattningen av aktier.” Jag konstaterar att varken skatteutskottet eller regeringen har genomfört vare sig ett införande av omsättningsskatt på aktier eller en höjning av realisationsvinstbeskattningen. Tvärtom har man minskat på realisationsvinstbeskattningen.
Herr talman! Självfallet försvarar jag på intet vis det fåtal spekulanter som finns på aktiebörsen. Men jag tycker definitivt att det är fel att slå sönder hela aktiemarknaden bara för att komma åt detta lilla fåtal. Jag tror att Tommy Franzéns åsikter delas av allt färre. Den bestämmelse som trädde i kraft fr.o.m. årsskiftet, nämligen att den enskilde skall kunna spara i det egna företaget genom att teckna sig för aktier där, har inneburit en utomordentligt stor framgång, ja, så stor att man inom socialdemokratin ser den som ett hot mot löntagarfonderna. Jag tror att fler och fler människor förstår att sparande i aktier inte är något fult utan något produktivt, som både den enskilde och landet har glädje av.

Herr talman! Med hänvisning till vad jag sade i den kanske något knapphändiga debatten förra gången vill jag yrka bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Med hänvisning till vad andra sade i debatten häromdagen yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 37.

Herr talman! Den borgerliga regeringens brist på ekonomisk politik leder till allt större underskott i statens budget. Dessa underskott hotar betydande delar av vårt trygghetsoch välfärdssystem, inte minst grundvalarna för den jordbrukspolitik som bedrivits sedan lång tid. Bristen på ekonomisk politik leder till att riksbanken tvingar fram en kreditmarknadspolitik med järnhårda kreditrestriktioner och skyhöga räntor. Trots detta upplever vi den snabbaste inflationen i modern tid. Effekterna av detta drabbar konsumenterna med snabbt stigande livsmedelspriser och nyetablerade jordbrukare med övermäktiga kostnadsstegringar. Det övervägande antalet jordbrukare har dock etablerat sina företag under tider då kapitaloch fastighetskostnader var betydligt lägre än dagens. Dessa grupper tillförs i nuläget betydande kapitalvinster och drabbas i förhållande till andra grupper mindre av den ekonomiska krisen. Vi får orsak att diskutera dessa frågor senare under vårsessionen. De budgetalternativ vi socialdemokrater presenterat skulle, om de vunnit riksdagens bifall, sannolikt ha inneburit ett budgetunderskott som varit kanske ett fyrtiotal miljarder lägre än dagens. En sådan bättre balans skulle ha medfört betydande fördelar för både konsumenter och jordbrukare. Vårt budgetalternativ för jordbruksdepartementets huvudtitel kommande budgetår, som vi diskuterar i dag, innebär, såsom det utsagts i vår partimotion 1980/81:1860, att vi prutar ned budgetunderskottet med 210 milj.kr. Delar av dessa förslag behandlas i jordbruksutskottets betänkande 18. Våra förslag har i huvudsak avvisats av den borgerliga majoriteten i utskottet. Vi har därför vidareutvecklat dem i ett antal reservationer. Jag skall här närmare kommentera reservationerna 1-4. I reservation 1 kräver vi att kostnaderna för jordbrukets kursverksamhet skall betalas av jordbrukarna kollektivt. Detta skall ske via införselavgiftsmedel som tillerkänns jordbruket. Det är viktigt med en effektiv kursverksamhet som ett inslag i en aktiv jordbrukspolitik, men kostnaderna bör täckas av näringen. I reservation 2 krävs att domänverket först skall få möjlighet att pröva om man vill inköpa större skogsmarksområden förvärvade med den statliga markförvärvskrediten. Domänverket är ett statligt medel för att främja en rationell skogsmarksarrondering. Särskilt i nuvarande läge, där det råder brist på råvara till vår skogsindustri därför att de enskilda skogsägarna inte anser sig ha anledning att avverka, framträder betydelsen av domänverkets verksamhet särskilt starkt. Vårt krav gäller de större skogsmarksförvärven, som det naturligtvis är helt orationellt att stycka upp om de väl ansluter sig till domänverkets tidigare markinnehav. Skördeskadefonden uppgår f. n. till ca 400 milj.kr. Under hela 1970-talet har utbetalningarna från fonden inte uppgått till samma belopp som de årliga avsättningarna. Först i år har det skett en ändring. Det finns alltså betydande resurser i den här fonden. Med hänsyn till det ansträngda budgetläget anser vi därför att det för kommande budgetår inte finns anledning att anvisa ytterligare medel. Eftersom staten inte skall avsätta några medel, enligt vårt förslag, skall självfallet den andra parten, jordbruket, inte heller avsätta några pengar i fonden under kommande budgetår. Genom vårt förslag skulle staten spara 20 milj.kr. och jordbruket drygt 10 milj.kr. Jag kommer att yrka bifall till reservation 3, som behandlar detta problem. I reservation 4 föreslår vi att kostnaderna för administrationen av skördeskadeskyddet skall minskas med 3 milj.kr. I huvudsak skall dessa pengar, enligt regeringens förslag, användas för inhämtande av statistik. Vi anser att man under drygt 20 år har samlat på sig mycken god statistik på detta område.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 Låt mig till sist bara få konstatera att ett enigt utskott med undantag av moderater och folkpartister står bakom ett förslag om bidrag till skogsskolan i Gammelkroppa med 150 000 kr. Efter att ha deltagit i jordbruksutskottets resa till skolan förra året är jag övertygad om att samhället sällan får så mycket tillbaka som man får av detta anslag. De berörda landstingen, skogsbruket och skogsindustrins satsningar, entusiasmen hos skolans ledning och elever bör vara en bra garanti för detta. Moderater och folkpartister får själva förbanna Gösta Bohmans grimmor som hindrar dem från att delta i detta förnuftiga beslut. Herr talman! I detta liksom i andra avsnitt som inte är berörda i våra socialdemokratiska reservationer ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag avser att i denna debatt begränsa mig till ett kort anförande om i första hand reservation 5, som stöds av folkpartister och moderater i jordbruksutskottet. Utskottets majoritet, som således utgörs av centerpartister och socialdemokrater, har föreslagit en uppräkning av anslaget till lantbruksuniversitetets förvaltningskostnader med 150 000 kr., avsedda som stöd för Gammelkroppa skogsskola i Värmland. Det råder enighet från alla partier om värdet av den utbildning som bedrivs vid skolan. Skolan är belägen i ett genuint skogsbruksområde och är dessutom mycket gammal. Den grundades för hela 120 år sedan. Det är således en traditionsrik utbildningsplats, som i enlighet med vad som nu görs gällande skall stå eller falla med ett anslag om 150 000 kr. Utskottets folkpartister och moderater anser inte att så är fallet. Skogsteknisk utbildning bedrivs på tre ställen i landet — förutom i Gammelkroppa i Värnamo och i Bispgården. Det är således en utbildning som bedrivs på så pass få ställen att verksamheten vid Gammelkroppa också ur den synpunkten kan sägas vara väl motiverad. Anledningen till att en anslagsfråga av så förhållandevis liten omfattning har gett upphov till olika meningar i utskottet bör kanske något närmare förklaras. Efter ett riksdagsbeslut för ett år sedan pågår just nu i regeringskansliet skrivning av direktiv för en utredning som skall klarlägga behovet av den typ av eftergymnasial utbildning som här åsyftas, nämligen skogsteknisk utbildning. Man kan därför vänta sig ett resultat tidigast om ett par år. Det är enligt alla partiers mening icke önskvärt att Gammelkroppa av ekonomiska skäl skulle tvingas till en nedläggning innan denna utredning har avgett sitt betänkande. Även enligt reservanternas mening skulle det vara olyckligt, men vi är likväl av den uppfattningen att anslagsbeloppets storlek inte på ett avgörande sätt tryggar skolans framtid. Vi anser det från principiella utgångspunkter riktigt att de nuvarande huvudmännen under utredningstiden har ansvaret för skolans fortbestånd. Det är att märka att skolan, som drivs i stiftelseform, har ett stort antal ekonomiska tillskyndare. Således utgörs de allmänna institutionerna av inga mindre än landstingen i Värmlands och Örebro län, skogsvårdsstyrelserna såväl i Värmlands som i Örebro län, Örebro läns hushållningssällskap, arbetsmarknadsstyrelsen och arbetarskyddsfonden. Härutöver finns en lång rad större och mindre skogsföretag liksom någon kommun — inte mindre än 13 stycken tillsammans. Från den utgångspunkten, herr talman, anser inte vi reservanter att skolans fortbestånd under de två tre år det kan gälla kommer att hotas om detta anslag inte beviljas. Som jag antydde tidigare anser vi oss ha en principiellt riktig inställning, då vi vill invänta en utrednings resultat när det gäller huruvida Gammelkroppa i framtiden skall bedriva skogsteknisk utbildning och då vi dessutom tar hänsyn till de riktlinjer som f. n. gäller om strikt ekonomisk återhållsamhet i nuvarande budgetläge. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! I nu förevarande betänkande från jordbruksutskottet, nr 18, behandlas två motioner från vänsterpartiet kommunisterna: nr 1015, som berör skördeskadeskyddet, och nr 1095, som berör miljövårdens område. I båda motionerna gäller det anslagens storlek. I motion 1015 tar vi upp frågan om anslag till skördeskadefonden. Den uppgår nu till 405 milj.kr. och ger en årlig ränteavkastning på 50 milj.kr. År 1976 tillsatte chefen för jordbruksdepartementet en utredning om skördeskadeskyddet. I direktiven sades då att det var angeläget att jordbrukarna själva så långt som möjligt fick ta ansvaret för administrationen, finansieringen och den närmare utformningen av det framtida skyddet mot skördeskador. Utredningen är numera klar och remissbehandlad, och enligt utskottet bereds den f. n. inom jordbruksdepartementet. Med hänsyn till fondens storlek och möjligheten att återkomma till riksdagen, om särskilt stora skador skulle inträffa, yrkar vi, i likhet med vad som skett i den socialdemokratiska motionen 1860, att det av regeringen och utskottet föreslagna anslaget på 20 milj.kr. inte skall beviljas av riksdagen. Då detta vårt yrkande tillgodoses genom riksdagens bifall till reservation 3, kommer vi att vid den stundande voteringen stödja reservationen. Vår motion 1094 tar upp miljöpolitiken i stort. I det utskottsbetänkande som vi nu behandlar besvaras yrkandena 6 a t.o.m. 6 f, som samtliga avser anslag under punkt H. Miljövård. Sammantaget innebär yrkandena en anslagshöjning utöver den av regeringen och utskottet föreslagna med 10 273 000 kr. Jag skall i korthet beröra ett yrkande i taget. Under punkt 32 i utskottsbetänkandet behandlas anslaget till statens naturvårdsverk. Vi har funnit verkets anslagsframställan så vägande att vi med hänvisning till denna framställan förordar anslag i enlighet därmed. Här yrkar vi sålunda att anslag skall utgå med ett i förhållande till regeringens förslag med 2 468 000 kr. förhöjt belopp. Vid punkt 34 i utskottsbetänkandet, Miljövårdsinformation, har vi också ett yrkande. Vi anser att anslaget skall höjas med 100000 kr. utöver regeringens och utskottets förslag och att riksdagen samtidigt uttalar att Svenska naturskyddsföreningen bör få sitt anslag höjt till 815000 kr. Miljöinformation bedömer vi vara viktig och anser att det är väsentligt att Svenska naturskyddsföreningen kan få ett medelstillskott som inte blir mindre realt sett. Vid punkt 37 i jordbruksutskottets betänkande, Miljövårdsforskning, föreslår vi den största höjningen i vad gäller miljöanslaget. Här yrkar vi på en höjning av det av regeringen och utskottet föreslagna anslaget med 5 400 000 kr. Under den här punkten har vår motion också fått sällskap av två socialdemokratiska motioner, där det framställs samma yrkande. Enligt motionerna motsvarar nivån vad naturvårdsverket har äskat. Verket har, enligt vår åsikt, också med vägande skäl motiverat sitt äskande. Verket vill genomföra projekt på tre områden, där ny kunskap skall tas fram. Det gäller oljeoch kemikalieutsläpp vid sjötransporter, dricksvattenkvalitet och hälsa samt testsystem för kemiska substanser i vattenmiljön. Alla projekten är angelägna. Om inte verket får anslag i enlighet med sina äskanden, vilka överensstämmer med våra motionskrav, riskerar man åtminstone två av dessa tre angelägna projekt. Vid punkt 39, Undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor, yrkar vi på en uppräkning av det anslag som regeringen och utskottet föreslagit med 255 000 kr., vilket skulle överensstämma med vad naturvårdsverket för sin del begärt. Också här finns det två socialdemokratiska motioner, där samma krav förs fram. Vi menar att behovet av undersökningar på detta område är mycket stort och att anslag enligt naturvårdsverkets yrkande därför bör medges. Undersökningarna på området är viktiga för att tillvarata säkerhetsintressena för arbetarna inom den kemiska industrin. De är också viktiga red tanke på tillvaratagandet av konsumentintressena. Vid punkt 40 i utskottsbetänkandet, Särskilda undersökningar inom miljöområdet, yrkar vi på en höjning utöver vad regeringen och utskottet föreslagit med 650 000 kr. till 10 350 000 kr., vilket också överensstämmer med vad statens naturvårdsverk har äskat. De största posterna under denna rubrik är miljövård i samhällsplaneringen, tekniskt miljöskydd och naturvård med naturinventering. Den höjning vi föreslår leder till att pågående verksamhet med hård prioritering kan uppehållas på nuvarande nivå. Det menar vi att den måste få göra. Även, vid punkt 41 i jordbruksutskottets betänkande, Program för övervakning av miljökvalitet, påyrkar vi slutligen samma anslag som statens naturvårdsverk begärt. Vi anser att programmet för övervakning av miljökvalitet har stor betydelse för våra möjligheter att belysa hur föroreningarna påverkar vår miljö och hur de transporteras i luft, mark och vatten. I ett läge när vår miljö sakta men säkert undergår förändringar i negativ riktning är denna övervakning och kontroll ytterst angelägen, varför vi anser det nödvändigt att anslag beviljas enligt verkets yrkande. Herr talman!

Herr talman! Miljön är vår gemensamma egendom. Vi måste solidariskt verka för rent vatten, oförstörd luft, mindre förorenade utsläpp, mindre buller och bättre avfallshantering och för skydd av de ovanligt fina naturvärden som vi har i vårt land. I en nationell miljövårdspolitik behövs det en lagstiftning där förbud och begränsningar kan fastläggas utan alltför lång tidsutdräkt, främst med hänsynstagande till risker för människor och djur, men också, tycker jag, i en riktig avvägning mellan detta och önskemål från dem som planerar produktion och distribution inom olika näringar i landet. Det krävs biologiska och kemiska kunskaper för att tränga in i de ofta mycket komplicerade orsakssammanhangen inom miljöområdet. Det krävs en ständigt pågående forskning om störningar i naturens eget liv och om faror i den mänskliga tillvaron som kan orsakas av nya kemiska produkter. Också felaktig hantering och användning av olika tekniker och produkter kan medföra risker för oss. I Dagens Nyheter för i dag beskrivs bl.a. hur en plastprodukt, en s.k. mjukgörare, som används dagligdags av människor över hela landet i olika förpackningsmaterial och inom sjukvården i engångsmaterial, har mycket starkt cancerframkallande egenskaper. Vi skulle inte kunna uppmärksamma sådana faror utan forskning. De sjukdomssymptom som är en följd av användning av sådana farliga ämnen kommer ofta flera decennier efteråt, och då har redan många personer drabbats. Vi behöver också forskning för att rätt kunna avväga storleken av riskerna, för att finna mindre farliga ersättningsprodukter och även för att lära oss kanske ofarlig hantering av dessa ämnen, som ändå ibland är nödvändiga för oss. Det är forskningens uppgift att bidra med vetenskapligt grundat faktaunderlag för initiativ och beslut i miljövårdsfrågor. Just forskning i samhällets regi är nödvändig för att vi skall få helt oberoende och objektiva fakta som underlag för politikernas beslut. Statens naturvårdsverk har begärt 45,7 milj.kr. för miljövårdsforskning under budgetåret 1981/82. Det är en ökning från föregående budget med 7,7 milj.kr. Av detta går hela 5,7 milj.kr. till prisoch löneomräkning. 2 milj.kr. avser start av några mycket viktiga nya forskningsprojekt, nämligen 3. ett testsystem för kemiska substanser i vattenmiljön. Det är tre oerhört viktiga områden som dessa projekt omfattar, och det krävs mod för att bromsa forskningen på dessa områden. Vi har i Sverige drabbats av flera katastrofer som följd av oljeutsläpp från båtar. Nu har naturvårdsverket utformat ett program för forskning om de långsiktiga miljöeffekterna av upprepade utsläpp av olja och olika kemikalier. När det gäller sambandet mellan dricksvattnets kvalitet och vår hälsa är det viktigt att få större klarhet i hur hälsan på sikt påverkas när vi dricker grundvatten av sämre kvalitet, t.ex. med otillåtet hög halt av nitrat eller med tungmetallföroreningar som har försurningseffekt. Det finns här i landet faktiskt geografiska koncentrationer av vissa magoch tarmsjukdomar som kan ha samband med vårt intag av föda, och där kan olika kvaliteter på drickvattnet ingå som en mycket viktig faktor. På den konferens om mat och cancer som socialstyrelsen nyligen avhöll med internationellt deltagande redogjorde man från flera håll för sina farhågor kring nitrats, nitrits och nitrosaminers inverkan på hälsan. Därför tycker jag att vi inte bör bromsa vidare undersökningar på detta område. Vatten är ju en stor del av vår dagliga föda. Regeringens prutningar i naturvårdsverkets anslag gäller kanske inte några stora belopp, men eftersom de uppgår till mer än summan av kostnaderna för dessa nya forskningsprojekt är det ändå risk för att forskningsinsatserna blir mycket hårt nedbantade eller helt läggs åt sidan. Vi tycker att det vore allvarligt med hänsyn till omsorgen om befolkningens hälsa. Förra året prutades 1,1 milj.kr. och i år nära 6 milj.kr. Man kan nästan undra om det är en början till avrustning av miljövården. Vi socialdemokrater föreslår i en reservation att naturvårdsverkets anslag uppräknas med 5,4 milj.kr. Jag yrkar därför bifall till reservation nr. 6. När det gäller anslaget till produktkontrollnämnden och dess byrås verksamhet påpekar naturvårdsverket att undersökningsbehovet på detta angelägna område är mycket, mycket stort. Med de resurser som verket har begärt i sina petita täcks bara kostnadsfördyrningar för angelägen projektverksamhet. De olika verken har ålagts besparingar redan innan riksdagen har fått tillfälle att ta ställning till anslaget. Nu ökar jordbruksministern på anslaget med 300 000 kr. i stället för med begärda 555 000 kr. Det måste alltså bli en rejäl bantning i verkets möjligheter till ny verksamhet. Vi finner det viktigt att produktkontrollnämndens resurser medger ett fullt utnyttjande av hela dess kapacitet, eftersom detta är ett alldeles för viktigt miljövårdsområde för att man skall tillåta prutningar. Det gäller ju bl.a. att skaffa underlag för att man skall kunna begränsa halterna av bly, kadmium och olika farliga bekämpningsmedel, som ständigt tillförs vår miljö och som på sikt kan inverka menligt på människors hälsa. Vi socialdemokrater vill, vår vana trogna, alltså inte dämpa takten i produktkontrollens utbyggnad, utan vi vill ge naturvårdsverket vad verket har behov av. Därför yrkar jag, herr talman, också bifall till reservation nr 7.

Herr talman! Låt mig vid behandlingen av detta betänkande något kommentera vad som sagts av reservanterna. Jag börjar med Åke Wictorssons inledningsanförande, där han slog fast olika orsaker som lett till våra mycket höga livsmedelspriser. Även om vi kommer att diskutera detta mera ingående så småningom vill jag inte låta Åke Wictorssons påstående här stå helt oemotsagt. Jag tycker att det har gått litet för mycket av slentrian i uttrycken för vad vår mat kostar.

Då har förädling, distribution och handel fått sitt. 20 26 av beloppet går till själva råvaran, och då återstår alltså betydligt mindre än de tolv minuterna, dvs. 2,4 minuter. Om vi övergår till att resonera om vad som är bondens andel, något som alltså berörs i detta betänkande och som nu är föremål för så intensiva förhandlingar, så är det 20 26 av råvarukostnaden. Hur märkligt det än låter så är det tyvärr sant — eller dess bättre, vilket man vill — att man då är nere i under en minuts industriarbete om dagen för att man skall få sin basmat betald. Detta är ett faktum som inte går att bestrida. Om någon då säger att i så fall är det litet väl enkel mat — litet torftig och litet tråkig — svarar jag, utan att avge något värdeomdöme om detta, att man kan ta den livsmedelstriangel som Kooperativa förbundet anvisar och som innehåller både grönsaker, kött, fläsk och litet mer exklusiva varor. Denna triangel innehåller mer än 1000 kalorier för mycket per dag för att vara rekommendabel. Enligt Kooperativa förbundet kostar det 18 kr. Om man alltså vill tillåta sig denna litet lyxigare levnadsvana, så kostar det 36 minuter till böndernas arbetslön, som alltid debatteras och får stora rubriker och som Torsdagen den aldrig räknas i minuter utan i miljoner och miljarder, har du kvar 20 26 av 26 mars 1981 kostnaden i råvaruledet. 1 minut och 25 sekunder kostar det i industriarbete för den exklusiva kost som KF anvisar. Anslag inom jord Det enda värdeomdöme jag vill göra på denna punkt är att vi skall vara bruksdepartemenväldigt glada och stolta över att vi har det i särklass i världen mest effektiva — ;ets verksamhetsjordbruket. Vi har också den högsta kvalitet man kan finna vid en område internationell bedömning, eftersom vi har — och det är vi stolta över — den mest exklusiva och ambitiösa livsmedelslagstiftningen i världen. Slutsatsen av detta resonemang blir naturligtvis att här är inte så mycket mer att pressa. Tvärtom är det så att om fler människor i vårt land hade arbetat som jordbrukarbefolkningen arbetar, så hade vi inte haft några ekonomiska problem i vårt land. Den låga kostnaden för konsumenten är i mycket hög grad beroende av — som man kan läsa i detta betänkande och som det står i ingressen till propositionen — den ganska kraftiga subventioneringen av konsumentens kostnader för livsmedel. Jag vill i detta sammanhang gratulera jordbruksministern till att han kunnat stå emot kraven på prutningar. Dessa har från olika håll varit mycket starka; man har velat pruta på livsmedelssubventionerna. Jag hoppas att han även i fortsättningen skall kunna klara att livsmedelssubventionerna inte ytterligare bantas. Sedan fortsätter Åke Wictorsson med ett resonemang där han i likhet med Övriga reservanter utgår ifrån att man skulle kunna ge de olika verken precis vad de begär. Vi vet alla att det inte är möjligt för dem som har regeringsansvaret att förverkliga detta. Om man alltid handlade efter den principen är jag inte säker på att Åke Wictorssons stolta devis om ekonomiska villkor och ekonomiska resurser i längden skulle vara hållbar. Det är väl rätt bekant för alla att prutningar och en granskning måste göras. Jag håller med om att det i vissa fall — tyvärr — inte är bra. Beträffande reservationerna skulle jag bara vilja säga att det egentligen inte finns mycket att bråka om. Det kan man uttrycka sin glädje över, för det betyder trots allt att det när det gäller de tunga bitarna på det hela taget råder stor enighet i fråga om jordbrukets behov, resurser och möjligheter. I reservation 1, som rör kursverksamheten, sägs att denna verksamhet borde betalas av jordbruket självt, eftersom rådgivningen innebär en ökad effektivitet för jordbruket, som alltså tjänar på detta. Men det resonemanget ärinte hållbart. I förhandlingarna har man nämligen under alla år tagit ut den s.k. rationaliseringsvinsten i förskott. Jordbruket har således avlövats på den vinst som kan uppstå genom rationalisering. Nu verkar det — förhoppningsvis är det också så — enligt de bud som är kända och som är föremål för förhandlingar som om man inte skulle driva rationaliseringskravet hårdare. Det är ju bra, för jag tror inte att man kan komma så mycket längre i det avseendet. Rationaliseringen fortsätter och tekniken utvecklas. Ja, för all del, men jag tror ändå att det blir en ganska marginell åtgärd om man syftar till att få ned H antalet yrkesverksamma i förhållande till produktionskapaciteten. Jag tror att rådgivning och kursverksamhet i framtiden i allt högre grad kommer att inriktas på att eliminera skadeverkningarna av en rationalisering som har varit litet för hård. Det märker vi nu, och det har vi diskuterat i andra sammanhang. Ibland kritiseras tekniken när det gäller djurfabrikerna. Man är tveksam om hur Djurhälsan klarar detta etc. Det kan hända att rådgivningen i fortsättningen mera måste gå ut på att förhindra skadeverkningar. Resonemanget om rationaliseringsvinsten är alltså felaktigt. Därmed är också reservationen felaktig. När det gäller reservation 2 om markförvärv säger reservanterna att det är bra att lantbruksnämnden får en kreditgaranti vid uppköp av mark för rationaliseringsändamål. I första hand bör domänverket anvisas möjligheter att överta sådan mark. Men jag och utskottets majoritet har inte den grundsynen när det gäller markägandet. Jag vill peka på en direkt felaktighet i denna reservation: Om reservanterna menar att staten skall kunna köpa marken är det inte kreditgarantier som behövs, utan då är det nya friska pengar som måste till. Reservanterna kan väl ändå inte mena att domänverket tjuvhåller på pengar som man har råd att köpa mark för — man redovisar ju sin vinst. Om man i sak skall kunna hävda att förslaget i reservationen bör genomföras, var då god och anvisa pengar för inköp av mark! Beträffande reservationerna 3 och 4, som gäller permanent skördeskadeskydd, hänvisar jag till utskottets skrivning. Vi avvaktar — som vi tror — helt nya riktlinjer. Nya riktlinjer för skördeskadeskyddet är nämligen under beredning i departementet. Skulle det vara så — som reservanterna säger — att onödigt mycket pengar anslås, vill jag ändå framhålla att de pengarna inte är bortkastade. De är inte förbrukade. Om anslagen verkligen är för stora finns ju pengarna kvar. Utskottets majoritet har alltså ansett att man måste avvakta de nya riktlinjerna innan man går in för kraftiga prutningar. Vad gäller reservation 5 om Gammelkroppa skogsskola kan jag helt instämma i det som Åke Wictorsson sade i sitt anförande. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom det blygsamma anslaget på 150 000 kr. Inom parentes kan jag säga att vi tyckte att den första statsmakten skulle ha rätt att bevilja 150 000 kr. till ett angeläget ändamål. Beträffande reservationerna 6 och 7 kan jag instämma i Grethe Lundblads allmänna tal om värdet av en ambitiös miljöpolitik. Jag instämmer i de omdömen hon fällde om hur viktigt och värdefullt det är att se till att vi fortsättningsvis håller vår fana lika högt som hittills när det gäller att slå vakt om vår miljö. Departementet har ju också satsat på ökningar på alla de här punkterna. Men jag tycker det är orättvist när Grethe Lundblad säger att man här inte bör bromsa forskningen. Det är nämligen felaktigt att säga att man bromsar forskningen, när man ökar anslagen med ett par tre miljoner i något fall, några hundratusen kronor i något fall och 0,7 milj.kr. i något fall. Jag vågar påstå att det är mer än vad som svarar mot den allmänna kostnadsökningen. Man får vara till freds med att det med hänsyn till den rådande budgetsituationen, som alla väl känner till, varit möjligt att få till stånd så pass stora ökningar av de här anslagen. Jag tycker inte heller att det är riktigt att säga att man prutade så och så mycket i fjol och att man prutar i Nr 104 år igen. Av ekonomiska skäl går det dess värre inte alltid, som jag redan Torsdagen den inledningsvis antydde, att ge de olika verken exakt vad de äskat i sina petita, 26 mars 1981 även om kraven är aldrig så angelägna.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
Herr talman! Jag kan av naturliga skäl inte ta upp en detaljdiskussion om de intrikata beräkningar som Einar Larsson ägnade sig åt när det gällde frågan om i vilken utsträckning det gick åt industriarbetstid för att köpa olika livsmedel. Jag vill bara ställa en konkret fråga till Einar Larsson: Var finns den matsedel som innebär att en industriarbetare klarar sitt inköp av basmat för en dag genom en minuts arbetstid? Det betyder att han skulle få den här basmaten för 50 öre. Jag skulle gärna vilja se den matsedeln — ja, det skulle välinte bara jag utan ett stort antal industriarbetare. Vi får f. ö. anledning att ta upp den här diskussionen senare, och jag skall inte fördjupa mig i den. Jag vill bara peka på en sak som Einar Larsson sorgfälligt gick förbi, nämligen jordbrukets beroende av att vi har en fast ekonomisk politik i samhället, en ekonomisk politik som också garanterar en trygg tillvaro för konsumenterna. Vi kan skriva fina formuleringar när det gäller att ange målsättningar för jordbrukspolitiken, men det spelar inte någon roll om konsumenterna inte har möjlighet att köpa de produkter som levereras från jordbruket. Och den faktiska utvecklingen är ju sådan i dag att det är där som skon klämmer. Det är konsumenternas sjunkande köpkraft som skapar tilltagande svårigheter för svenskt jordbruk. Så långt tycker jag ändå att det kan finnas skäl att kommentera situationen också i den här debatten. Jag uppfattade inte i vilket sammanhang resonemanget om hur mycket pengar verkscheferna skulle ha gällde mig, eftersom man i de reservationer som jag yrkar bifall till vill ha mindre anslag än vad den borgerliga utskottsmajoriteten tillstyrkt. När det gäller frågan om vem som skall betala kostnaden för rationaliseringsverksamheten är det faktiskt så att det argument som Einar Larsson använde, nämligen att man tar ut en viss procent i rationaliseringsvinst i samband med jordbruksprisförhandlingarna, nu har fallit bort. Man har nämligen inte fixerat ett sådant krav i siffror i den uppgörelse som har förkastats av båda parter. Det sker i själva verket inga ytterligare förhandlingar. Uppgörelsen är klar. Därmed faller det argumentet, och det innebär att man, såvitt jag förstår, skulle kunna acceptera Einar Larssons argumentering för att låta kostnaderna för rådgivningsverksamheten bäras av jordbruket som kollektiv. När det sedan gäller reservation 2 om markförvärv har vi faktiskt inte sagt att markområdena i huvudsak skall anvisas domänverket, utan vi har föreslagit att domänverket skall få en förstahandsrätt att yttra sig om huruvida verket är intresserat av ifrågavarande förvärv.
Herr talman! Jag sade redan i mitt första anförande att det här är fråga om små prutningar, men viktiga. Just när det gäller miljövårdsforskning räknar naturvårdsverket faktiskt med att bara löneoch kostnadsuppräkningen uppgår till över 5 milj.kr. Verket behöver alltså därutöver pengar för tre nya projekt, nämligen 2 milj.kr. Nu får naturvårdsverket bara 2,3 miljoner totalt på denna punkt. Det innebär i klartext att de nya forskningsprojekten är i allvarlig fara. Naturvårdsverket säger självt att möjligheterna till ytterligare omprioriteringar är mycket begränsade, och den föreslagna ökningen med 2 miljoner är angelägen för att alla de nya projekten skall kunna startas. Jag tycker att det här är små belopp i den stora miljardrullningen, men om vi prutar på dem tror jag att det kan bli dyrt för vår miljö och också för vår hälsa på sikt. Därför tycker jag att miljöforskningen borde vara ett ”heligt” område, där vi skulle slippa göra prutningar. När det gäller produktkontrollnämnden är jordbruksministern synnerligen kortfattad. Han förklarar inte alls hur han anser att man skall klara de viktiga undersökningarna beträffande bly och kadmium, och han framför inga önskemål alls om att vi skall försöka göra plats för viktiga undersökningar. Därför måste jag också tolka majoritetens förslag så att majoriteten helst inte vill i detalj gå in på vad som kommer att hända om inte dessa viktiga institutioner får sina bidrag. Vi socialdemokrater har anvisat täckning för alla de ytterligare höjningar i förhållande till regeringens förslag som vi förordar. Vi står alltså för uppfattningen att just dessa två områden är så viktiga att inga prutningar är möjliga.

Herr talman! Jag skall försöka att kortfattat svara på några frågor. Till att börja med vill jag gärna säga till Åke Wictorsson att jag är helt ense med honom om att konsumenternas köpkraft naturligtvis är mycket avgörande för jordbrukets situation. Det råder inga delade meningar om det. Därför är det också helt klart att jag hyser starka förhoppningar om att ekonomin i vårt land snarast möjligt kan återställas, så att konsumenterna får denna köpkraft. Jag har betonat att det är mycket angeläget att vi till dess kan behålla livsmedelssubventionerna åtminstone på den nivå som man efter hårda förhandlingar kommit fram till. Vad sedan gäller Åke Wictorssons fråga beträffande matsedeln vill jag framhålla att det är felaktigt att tolka den så som han gjorde. När man går ut och säger att maten är dyr, då krävs det, tycker jag, att man gör de analyser som jag tillät mig göra. Den matsedel som efterlyses har vi på ett mycket förtroendefullt och sympatiskt sätt fått redovisad hos KF. Att äta enligt den kostar 36 minuter, har jag sagt, och av det går 1 minut och 25 sekunder till jordbrukaren som dennes arbetslön. Det låter fantastiskt, men det är faktiskt sant. Det kostar alltså 18 kr. att äta enligt denna matsedel, och då har man fått i sig hela livsmedelstriangeln, som innehåller 1000 kalorier mer än hälsoexperterna rekommenderar. Beträffande rådgivningen är det riktigt att man inte nu längre tänker pressa Nr 104 jordbrukarna med krav på ökad rationaliseringsvinst. Men då kan det tänkas Torsdagen den —det har jag redan redovisat i mitt första inlägg — att rådgivningen egentligen 26 mars 1981 kommer att gå i den andra riktningen. Det kan bli fråga om att eliminera de hårda skadeeffekter i olika sammanhang som delvis är en följd av den för hårda rationaliseringen. Då uppstår inte längre några rationaliseringsvinster. Beträffande miljövårdsforskningen och miljövårdsinformationen vill jag område påminna om att man ändå har ökat totalanslaget med 2,3 miljoner på en punkt. Anslaget till miljövårdsforskning är uppe i 40,3 miljoner, och det är ändå bara en liten del av det statliga engagemanget i forskningsprojekten. Sedan kan jag hålla med om att man skulle önska att man kunde ge ännu mer, men man är där bunden av faktiska ekonomiska förhållanden.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att Einar Larsson hos den borgerliga regeringen skall kämpa för att vi skall få behålla de livsmedelssubventioner som blir kvar efter de prutningar som nu har genomförts. Jag tror att det är viktigt att man slår vakt om livsmedelssubventionerna och hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att Einar Larsson har de ambitionerna. För resonemanget om basmaten vill jag fortfarande sätta ett förhållandevis stort frågetecken. Det beräknas kosta 5-6 kr. att anskaffa baslivsmedlen på den mattriangel som KF har presenterat och som Einar Larsson tydligen bygger sitt resonemang på. Einar Larsson säger att det tar 1 minut och 25 sekunder för bonden att producera detta. Det skulle alltså innebära att bonden för den basmaten får 75-80 öre. Jag tror fortfarande att det ligger något slags räknefel bakom detta, speciellt om man tar hänsyn till vad dagsbehovet av mjölk kostar i en sådan här diskussion i förhållande till de leverantörspriser lantbrukarna får. Jag vill också ta upp något som jag tycker är litet ohederligt i det här resonemanget. Man bortser här nämligen helt från förädlingsindustrin, precis som om den vore en främmande organism som inte har med svenskt jordbruk att göra. Förädlingsindustrin ägs till betydande delar av jordbrukarna. Den är dessutom företrädd i de jordbruksprisförhandlingar som bedrivs. Jag tycker därför att det är att vilseleda läsarna när man i stort uppslagna annonser glömmer bort detta förhållande. Jag tror att vi har anledning att, som Livsmedelsarbetareförbundet gjort efter sin kongress, ta upp ett resonemang om hur en total livsmedelspolitik i framtiden skall se ut. Då kan vi inte undgå att diskutera också det här, men det är en diskussion som vi får återkomma till.
Herr talman! Det gläder mig att Einar Larsson också känner det tungt att man måste pruta på miljövårdsanslagen. Till det skulle man kunna säga att regeringen ju försatt sig i denna hårda prutningssituation på grund av att man med mycket lättare hand tagit bort inkomster från staten genom indexreglerade skatter och på grund av att man — tydligen utan något särskilt dåligt samvete — stimulerar människor till att göra avdrag på skatten för att öka sitt kapital. För man en sådan ekonomisk politik leder det till en prutningssituation. Då kan det t.o.m. — låt vara att det är med mindre belopp — gå ut över något för oss alla så viktigt som vår miljö och vår framtida hälsa.

Herr talman! Låt mig mycket kort men mycket bestämt tillbakavisa det felaktiga resonemang som, till min förvåning, även Åke Wictorsson för. Han säger att annonserna inte ger en riktig redovisning av jordbrukarnas inkomster, eftersom en del av pengarna går till förädlingsföretagen, som är andelsföretag där jordbrukarna är delägare. Jo, visst är det så, men redovisningen är lika korrekt för det. Förädlingsföretagen har ett mycket stort antal människor anställda som verkligen inte är överbetalda. Eller anser Åke Wictorsson det? Förädlingsföretagen går inte med någon lysande vinst. Tvärtom ser vi i dag i årsberättelserna på löpande band hur de flesta av jordbruket ägda förädlingsföretag går med förlust. I sådana fall där det går jämnt ihop eller blir någon utdelning till andelsägarna är detta med i kalkylen. Det är redan inräknat i det man betraktar som jordbrukarens arbetslön, och det var den vi diskuterade. Sedan går det inte för Åke Wictorsson att så vårdslöst tillbakavisa resonemanget om hur många minuter den svenske industriarbetaren har att arbeta för att tillgodose dagens matbehov, rejält tilltaget med 1 000 kalorier i överkant. Hur mycket har han att arbeta för det totalt, och hur stor del av tiden åtgår för att betala jordbrukarens arbetslön? Jag har redovisat detta korrekt och hänvisar till protokollet. Det går inte att vifta bort så enkelt som Åke Wictorsson gör. Till Grethe Lundblad vill jag säga än en gång: Det är inte tal om någon prutning. Det är tal om en kraftig anslagsuppräkning från föregående år, och det tycker jag inte är så dåligt med hänsyn till budgetsituationen.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkade nr 18 behandlas under punkt 45 bl.a. motion nr 231. I denna motion är vi fem centerpartister som tar upp de nya bestämmelserna om självrisk för viltskador som beslöts av förra årets riksmöte. Enligt de nya reglerna skall självrisken beräknas genom att det genomsnittliga värdet av havreoch kornskörden multipliceras med lantbruksföretagets totalareal. Självrisknivån utgör 2 20 av den framräknade summan. Vi konstaterar i motionen att dessa nya regler visat sig leda till orimligt höga självriskbelopp. Vi tar upp tre konkreta exempel. En lantbrukare i Örebro län med 60 hektar åker fick 1980 sin självrisk höjd från 200 kr. till 2745 kr. En arrendator i Östergötlands län fick självrisken höjd från 200 kr. till 2 500 kr., också han med 60 hektar åker. En bonde i Småland med 20 hektar åker, varav 15 i vall, fick en självrisk på 840 kr. Vi konstaterar vidare i motionen att det är fel att beräkna självrisken på lantbruksföretagets hela areal, alltså inkl. vall och träda. Eftersom det är ytterst sällsynt att ersättning utgår för skador på vall och naturligtvis hundraprocentigt säkert att den inte utgår på träda, får systemet mycket orättvisa konsekvenser. Ett animalieföretag som använder arealen för grovfoderförsörjning får i förhållande till den besådda arealen, där ersättning kan utgå, en orimlig självrisknivå. Konkret exempel från ett sådant företag visar på en självrisknivå på 8 20, jämfört med 2 96 vid enbart spannmålsodling. Det hör till bilden att de företag som drabbas är belägna i sådana områden där animalieproduktion är en förutsättning för sysselsättning och utkomstmöjligheter. Dessutom konstaterar vi i motionen att arrendatorerna drabbas särskilt hårt av de nya bestämmelserna. Många av dem arrenderar av domänverket eller skogsbolag, har mycket vilt på och kring gården, har marker som bäst passar för havre, har ingen jakträtt och mycket små möjligheter att få in viltskadorna på sin plussida när arrendena görs upp. För att i någon mån råda bot på felaktigheterna i det nya ersättningssystemet föreslår vi motionärer att vall och träda i fortsättningen utgår vid beräkning av självrisken för viltskador. Det skulle vara vettigare och rättvisare och, mycket grovt beräknat, minska självrisken för de värst utsatta med ungefär en tredjedel. Utskottet har i sin skrivning nöjt sig med att hänvisa till den utvärdering av ersättningsreglernas tillämpning som jordbruksministern sagt skall göras. Det är synd att utskottet inte bättre tagit tag i den här frågan, dels därför att motionen anvisar ett relativt enkelt sätt att rätta till åtminstone en del av missförhållandena, dels därför att det råder stor oro ute i bygderna kring resultatet av de nya beräkningsgrunderna för självrisk vid viltskador. Denna oro har manifesterat sig i flera motioner till LRF:s länsförbundsstämmor och aktivitet från LRF på riksnivå. Flera förslag har därvid kommit fram för att rätta till de missförhållanden som visat sig vidlåda det nya systemet. Vi har i motion 231 anvisat en väg. En annan kan vara att sänka procenttalet till 1 96 av skördevärdet. En tredje väg kan vara att beräkna självrisken enbart på de skadekänsliga grödorna. Här finns många möjligheter att angripa problemet och många indikationer på att problemet måste åtgärdas. Att yrka bifall till en motion mot ett enigt utskott anser jag meningslöst. Jag kan bara hoppas att den utvärdering som nu pågår och som utskottet hänvisar till kommer att leda till förslag till förändringar av ersättningsreglerna för viltskador, så att inte de enskilda lantbrukarna i fortsättningen drabbas av så stora självrisker som under hösten 1980. Jag hoppas också verkligen att dessa förslag kommer så snabbt att nya, för lantbruket bättre regler kan tillämpas fr.o.m. skördesäsongen 1981. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Det finns visst fog för den oro som Anna Wohlin-Andersson ger uttryck för. Däremot kan man nog påstå att hennes kritik är litet väl snabbt framförd, eftersom de nya viltskadebestämmelser som skall gälla faktiskt aldrig har tillämpats än. Jag har ingenting att erinra mot räkneexemplen. Det kan däremot sägas att den gamla, generellt gällande självriskgränsen om 200 kr. kanske var i lägsta laget. Att man nu har knutit självrisken till lantbruksföretagets storlek samtidigt som man har tagit bort den övre gränsen, 60 hektar odlad mark, för att viltskadeersättning över huvud taget skall utgå har alltså utan tvivel visst fog. Jag vill gärna säga att jordbruksministern i samband med den kritik som har framförts mot de nya reglerna har varit föredömligt snabb och precis. Han har nämligen sagt att visar det sig att de här reglerna får så negativa konsekvenser som kritikerna har antytt, kommer han att ta initiativ till att de skall ses över. Att gå längre och med större beredvillighet behandla kritiska synpunkter än vad jordbruksministern gjort i det här fallet kan man inte gärna tänka sig. Som sagt har dessa regler inte tillämpats någon gång än. Just nu, i dessa månader, fördelar viltskadenämnderna ute i länen de pengar som finns efter ansökningarna, och det kanske vore skäl att vänta tills det är gjort. Det är klart om en månad eller två, och då vet vi precis vilket utfallet har blivit och kan föra en mera meningsfull diskussion än nu.
Herr talman! Mycket kort: Jag håller med om att den gamla självrisken på 200 kr. var för låg, och det tror jag att LRF och alla andra inblandade parter var överens om. Hösten 1980 har emellertid visat att de nya bestämmelserna slår väldigt illa för många, framför allt för arrendatorerna. Då tycker jag att vi inte bör vara sämre, när vi märker att ett beslut som vi har fattat — även om det var så sent som vid föregående års riksmöte — slår snett, än att vi skyndsamt ser över det, så att nya regler kan träda i kraft till skördesäsongen 1981. Det är det viktigaste, och jag hoppas fortfarande att det skall gå.
Herr talman! Jag vill erinra om att kritiken har förts fram så snabbt och så hårt bl.a. i tidningen Land, att vissa jordbrukare med viltskador faktiskt inte har bedömt det som möjligt eller lönt att söka ersättning detta år. Jag känner till några sådana fall. Detta förhållande tycker jag är olyckligt. Det är ett dåligt sätt att testa en ny bedömningsgrund, om man kritiserar den så hårt att många avstår från att söka ersättning. Detta är dock, herr talman, så långt också ett instämmande i den försiktiga kritik som Anna Wohlin-Andersson framför. Jag har ingen annan mening, men det var onödigt att dundra så hårt att man skrämde bort sådana som troligen kunde ha fått ersättning.

Herr talman! I Sverige används varje år ungefär 4 miljoner kilo växtgifter i jordoch skogsbruket. Det är ett halvt kilo per person och år. Samtidigt som den lantbrukskemiska industrin framhärdar i att ensidigt understryka de ekonomiska fördelarna av en ständigt stigande användning av växtgifter och handelsgödsel, ökar medvetenheten bland politiker och allmänhet om dess miljömässiga nackdelar. Skador som framkallas av kemiska ämnen yppar sig inte sällan först efter lång tid, då det kan vara för sent att ingripa. Faktorer som knapphet i fråga om energi, livsmedlens tillförlitlighet och omtanken om miljön har bidragit till ett ökat intresse för alternativa odlingsmetoder. Kännetecknande för t.ex. biologisk odling — i vilket ämne inom parentes sagt en stor internationell konferens just avhållits i Malmö — är att man undviker eller till stor del utesluter användning av syntetiskt framställda gödselmedel, bekämpningsmedel, tillväxtreglerande ämnen och fodermedelstillsatser.

Trots att de som dristat sig att pröva alternativa odlingsformer i sin jordbruksverksamhet ofta hårt motarbetats av den konventionella klokskapen på området har flera intressanta system utvecklats för markvård, växtodling, återanvändning av organiskt material, energibesparing och växtskydd. Ett bra exempel finns i Hörbytrakten i mellersta Skåne. Där pågår sedan flera år försök med kemikaliefri odling. Odlingarna bedrivs av praktiskt sinnade lantbrukare och under medverkan av på området sakkunniga. De för projektet ansvariga hävdar att spannmålsskördarna ger i stort sett samma ekonomiska resultat som den konventionella odlingen och att potatisodlingen till och med är lönsammare. På den största gården bärgades en potatisskörd i fjol där visserligen bruttot låg under vad som kan uppnås med intensiv kemikalieanvändning men där man genom mindre utgifter för konstgödsel och bekämpningsmedel och mindre bortsortering samt bättre kvalitet uppnådde ett bättre nettoresultat.

Organisationen, som saknar bindningar till den lantbrukskemiska industrin, bedriver sin verksamhet helt utan ekonomiska bidrag från staten eller jordbrukets föreningsrörelse. Vi föreslår i motionen också att riksdagen skall uttala sig om behovet av ökad satsning på alternativa odlingsformer. Jordbruksutskottet, som i stora stycken delar motionens syn på behovet av ökad satsning på alternativa odlingsformer och forskning kring dessa, har inte ansett sig kunna tillstyrka våra direkta förslag. Mot ett enigt utskott lär även gudarna kämpa förgäves, och jag tänker därför icke yrka bifall till motionen. Vad man däremot måste fråga sig är om ledande företrädare för jordbruksutskottets majoritet verkligen menar vad de skrivit under i betänkandet. Där sägs nämligen bl.a. att det pågående forskningsoch utvecklingsarbetet på området förtjänar statligt stöd, och det är helt i linje med vad vi har föreslagit. När samma företrädare lämnar riksdagshuset och äntrar centerpartistiska talarstolar finns det dock inte mycket kvar av den åtminstone försiktigt positiva synen på miljövänligare odlingsformer. Då efterlyses logiken i framförda krav på ett jordbruk som på ett bättre sätt än det nuvarande står i harmoni med naturen. Då får vi veta att växterna behöver både näring och medicin i form av konstgödsel och miljögifter. Den ekonomiska katastrofen målas upp som en oundviklig konsekvens av alla förändringar i dagens konventionella odlingssystem. Enligt en undersökning på lantbruksuniversitetet skulle en övergång till ett helt kemikaliefritt — något som vi aldrig förordat — jordbruk kosta 1 1/2-2 miljarder om året. Om den summan slås ut på hela befolkningen, blir det omkring 200 kr. om året per person och ungefär det dubbla räknat per förvärvsarbetande. Är det detta som kallas ekonomisk katastrof?

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har här redovisat synpunkter på sin och några andra centerpartisters motion om viltskador och självrisker för vissa viltskador. Jag kan understryka den redovisning hon har lämnat här om hur det fungerar på det området. Det kan naturligtvis anses felaktigt att i underlaget också räkna in vall och träda, som ju inte får motsvarande skador. Det är, som också Anna Wohlin-Andersson sade, i vårt lands skogsoch mellanbygder som denna typ av jordbruk bedrivs. Det finns inte så många andra möjligheter att bedriva jordbruk där, och det är också där som älgarna finns. Utskottet har egentligen inte haft någon annan uppfattning än motionärerna om de problem som finns. Jordbruksministern har här i kammaren talat om att han har uppmärksammat dessa problem och att han, om det visar sig möjligt, också skall vidta åtgärder. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta reda på hur det ligger till och även att redovisa detta under nästkommande månad. Därefter kommer regeringen att utvärdera denna redovisning och lägga fram förslag för beslut. Vi har från utskottet inte funnit anledning att i det läget tala om hur vi tycker att man bör lösa dessa problem, utan vi har med tillförsikt lämnat den delen till jordbruksministern och jordbruksdepartementet och tror att frågan kommer att lösas på ett tillfredsställande sätt. Jag vill till Bengt Silfverstrand, som i sitt sista inlägg pläderar för bidrag till Familjejordbrukarnas riksförbund för rådgivning om alternativa odlingsformer, säga att jag delar hans uppfattning att det är angeläget att minska både kemikalieanvändningen och annan giftanvändning i jordbruket. I det avseendet har inte heller utskottet haft någon annan uppfattning. Det är ett enigt utskott som står bakom skrivningen på den punkten. Nu görs det betydande insatser på detta område. Man bedriver forskningsprojekt och även mera praktiska projekt för att försöka hitta system för att klara den alternativa odlingen. Vi tycker också från utskottets sida att det är riktigt att den rådgivning som skall ske bör komma den väg vi normalt får rådgivning nämligen genom lantbruksnämnderna. Utredningen om kemikalieoch konstgödselanvändningen i jordbruket håller på och jobbar med detta. Denna utredning skall också redovisa de alternativa metodernas möjligheter. Bengt Silfverstrand säger att centerpartisterna när de lämnar denna sal inte har samma uppfattning som i kammaren utan då talar om den katastrof som ett borttagande av de kemiska ämnena skulle leda till. Men det är inte på det sättet. Vi är i allra högsta grad intresserade av dessa frågor och diskuterar dem också ingående. Att det svenska jordbruket ser ut som det gör — med dagens kemikalieoch konstgödselanvändning — måste ses mot bakgrund av den jordbrukspolitik som har förts under många år, då man krävt ökad rationalisering. I en tidigare diskussion redovisades också de effekter som uppstår när man ställer krav på ökad rationalisering inom jordbruket. Jag tror att en minskad kemikalieanvändning hör framtiden till, och det är vad vi jobbar för. Jag anser att den skrivning som i detta sammanhang finns i utskottsbetänkandet är positiv, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.